Fru talman! Med hänvisning till gårdagens debatt avseende trafikutskottets betänkande 23 yrkar jag bifall till reservation 1 i betänkandet.

Fru talman! I betänkande 30 behandlar justitieutskottet budgetpropositionens anslag till kriminalvården och ett antal motioner som har väckts i anslutning härtill. Vi är i utskottet som vanligt i vissa delar eniga. Det gäller t.ex. anslaget till kriminalvårdsstyrelsen och frågor om utrustning och inventarier på anstalterna. Vi är också eniga i fråga om motioner som har väckts. Vi ser t.ex. inte några skäl att förespråka privata anstalter inom kriminalvården, och vi anser att kvinnor skall ha samma rätt till anstaltsplacering i närheten av hemmet som män har. Den saken måste ägnas särskild uppmärksamhet vid utbyggnaden av kriminalvårdsanstalterna. Däremot är vi inte ense om medelsberäkningen till kriminalvårdsanstalterna. Från folkpartiets sida är vi starkt kritiska till den nuvarande halvtidsfrigivningen som mer eller mindre hade sin grund i att det var ont om anstaltsplatser för fångar. Vi tycker att det är absurt att antalet fängelseplatser skall styra strafftiden. Det måste vara precis tvärtom. Därför har vi i motion 606 begärt en återgång till villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden. Vi har i samma motion begärt en skärpning av straffet för förmögenhetsbrott som riktas mot enskild. Skälet till denna begäran är att vi numera vet att 1983 års reform med halvtidsfrigivning medförde en kraftig ökning av antalet anmälda brott. De som var tidigare frigivna återföll — väldigt många av dem i varje fall — snabbt till brottslighet, och enskilda medborgare har fått sota för det. Riksdagen har ännu inte tagit ställning till folkpartiets yrkande i denna motion. Men vi måste vara konsekventa. Vi inser att beläggningen på 31 anstalterna kan komma att öka om våra yrkanden om längre verkställighet bifalls, och då behövs fler platser. Det kostar pengar. Det är därför vi vill anslå ytterligare 15 miljoner till kriminalvårdsanstalterna. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 3 som är avgiven av mig och Lars Sundin. Folkpartiet står tillsammans med moderaterna och centern bakom reservation 1 angående ett åtgärdsprogram mot narkotika på anstalterna. I Dagens Nyheter i dag finns det en fet rubrik som lyder: ”Äntligen knarkförbud?” Rubriken fortsätter: ”Regeringen tycks beredd till uppgörelse om narkotikastrafflagen, skriver Nils Bejerot.” Det låter, fru talman, som ljuv musik, men tyvärr är risken större än Nils Bejerot är medveten om, att det återigen blir en ofullbordad symfoni. Regeringen vill bara förhandla på sina villkor och är mer mån om sin egen prestige än om att bekämpa narkotikan. Jag tvivlar alltså på att det finns en genuin vilja hos regeringen att förbjuda allt narkotikabruk. Däremot tvivlar jag inte på att regeringen i och för sig vill rensa ut narkotikan på våra fängelser. Alla är ense om att narkotikamissbruket på fängelserna sedan länge är ett svårt och allvarligt problem. Ingen vet med säkerhet hur stort missbruket är eller hur mycket knark som smugglas in. Vi tror på ganska goda grunder att det finns ca 1 000 missbrukare inom våra fängelser, och att det alltså finns missbrukare samt att det är mycket svårt att komma till rätta med problemen. Härtill kommer att sjukdomen aids och HTLV-III-viruset har medfört nya problem. Vi har från de borgerliga partierna motionerat om att det skall göras ytterligare ansträngningar för att bekämpa narkotikan på fängelserna och även visat på olika möjligheter, som kan prövas, när det gäller hur man skulle kunna gå till väga. Majoriteten är inte intresserad av att gå oss till mötes, vilket vi naturligtvis måste beklaga. Till stor del hänger man upp försvaret på den s.k. aidsproposition som kom för några månader sedan, där regeringen tack och lov i stora delar har följt folkpartiets krav som framfördes redan under den allmänna motionstiden. Nu handlar det faktiskt inte bara om aids, det handlar om narkotikafria fängelser. Där krävs det ett samlat åtgärdsprogram, som dessutom måste vara tidsreglerat. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1 från representanter för folkpartiet, moderaterna och centern och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Den fortsatta hanteringen av narkotika inom kriminalvården är något av det mest beklämmande och upprörande som justitieutskottet år efter år konfronteras med. Sedan flera år tillbaka gör kriminalvårdsstyrelsen beräkningar av hur många av de intagna som fortsätter med sitt missbruk även efter det att de intagits på anstalt. Siffran har länge varit över 30 20. Som ordföranden i justitieutskottet underströk finns det säkert både stora och svårbemästrade mörkertal här. Men om vi håller oss till siffrorna är det i varje fall en tredjedel, säkerligen fler, som fortsätter med sitt missbruk. Den senaste tillgängliga siffran är 37 Jo. Det är säkert för tidigt att enbart på grund av siffermaterialet göra några uttalanden om att situationen blivit sämre. Däremot vet vi, fru talman, att kriminalvården de senaste åren har tagit emot ett ökande antal interner dömda för grova narkotikabrott och våldsbrott med långa eller mycket långa strafftider. Det utländska inslaget bland dessa intagna är påfallande stort. Detta kan tolkas som att en del av narkotikapolitiken, nämligen den som bedrivs utanför kriminalvården, har effektiviserats och blivit bättre genom bättre polisspaning och kraftiga straffskärpningar mot de grova narkotikabrottslingarna. Men situationen inom anstalterna är alltjämt helt otillfredsställande. Narkotika förs in på anstalterna och nyttjas i en utsträckning som gör det möjligt för över en tredjedel av de intagna att aktivt fortsätta sitt missbruk. Fru talman! Jag skall inte förstöra kammarledamöternas matlust inför lunchen med att i detalj redogöra för alla de insmugglingsmetoder som vi i justitieutskottet, när vi besöker kriminalvårdsanstalter, tvingas att ta del av. Hanteringen ger upphov till en fysisk och psykisk miljö för de intagna och den anställda personalen som tidvis kan betecknas som rena terrorn. Uteblivna leveranser, uteblivna betalningar och misskötta permissioner slutar inte sällan för en del av de intagna med fysiskt våld. Situationen är sådan på vissa anstalter att fler intagna, fru talman, begär att få sitta i isoleringscell för att slippa sina plågoandar än sådana som borde sitta där av disciplinära skäl. Förhållandena är sådana att politiken och lagstiftningen för att få bort narkotikan på anstalterna måste skärpas. De intagna måste medvetet och effektivt differentieras med hänsyn till narkotikabelastning. Langare utan eget missbruk måste avskiljas från missbrukarna och övriga interner, som inte befattar sig med narkotika. De senare kategorierna måste i sin tur hållas åtskilda, så att ingen som inte vill ha med narkotika att göra skall tvingas månadsvis umgås med missbrukarna och deras langare. Vi har flera exempel på att det förekommit att interner som inte har haft med narkotika att göra blivit narkomaner under sin fängelsevistelse. Det är ett misslyckande, från statens och samhällets sida, som är mycket upprörande. Det program som vi reservanter kräver för att få bukt med narkotika på anstalterna är nödvändigt om narkotikapolitiken i stort skall fungera. I själva verket är de omfattande och fortgående narkotikaproblemen inom anstaltsvården för närvarande en av de mest uttalat svaga länkarna i narkotikapolitiken. Flertalet missbrukare och många langare åker in i och ut ur kriminalvården och anstalterna under många år. Att staten inte ens på de slutna riksanstalterna kan sätta stopp för langning, insmuggling och därmed fortsatt missbruk är ett tragiskt och uppenbart misslyckande för hela narkotikapolitiken. Fru talman! Det program vi reservanter kräver för att eliminera narkotika på anstalterna är på vissa punkter långtgående men nödvändigt. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservation 1 i detta betänkande. Fru talman! Det här programmet kommer också att kosta en hel del pengar. Det kommer att kräva fler anstaltsplatser och sannolikt också utökade resurser i form av personal. Inledningsvis har vi moderater avsatt 15 milj.kr. mer än regeringen för nästa budgetår för att kunna finansiera ett effektivt och mera åtgärdsinriktat program på detta område. Detta framgår av reservation 2, som jag nu också vill yrka bifall till. Slutligen anvisas i reservation 4 från oss moderater ytterligare pengar inom frivården. Även en tid efter det att man har avslutat en anstaltsvistelse finns det ju behov av nära kontakt med kriminalvården. Det är viktigt för frivårdens personal att greppet om narkotikaproblemen inte släpper bara därför att man kommer ut ur anstalten. Också frivården har ett stort behov av att kunna följa upp narkotikasituationen efter en frigivning. Vi tycker att den besparing som regeringen driver fram inom frivården mot denna bakgrund inte är acceptabel, om politiken skall bli trovärdig och kunna genomföras fullt ut. Moderaterna har därför beräknat ytterligare en del medel inom frivården — ca 7 milj.kr. utöver regeringens förslag — för att fullfölja en effektiv narkotikabekämpning också efter frigivning från anstalt. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 4 i förevarande betänkande.

Fru talman! Våra fängelser måste bli drogfria. För att skydda dem som inte missbrukar droger och samtidigt ge missbrukare möjlighet att komma ifrån sitt beroende, bör kontrollinsatser inom anstalterna accepteras även om det i enskilda fall upplevs som intrång i den personliga integriteten. Upptäckt av droger hos intagna eller besökare till intagna bör leda till kännbara åtgärder från kriminalvårdens sida. Indragning av förmåner är ett medel att avhålla från att i anstalt föra in droger. Drogfria anstalter kräver ett planerat agerande för drogbekämpning inom kriminalvården totalt. Vi har därför från centerpartiet krävt att ett åtgärdsprogram för narkotikafria anstalter skyndsamt arbetas fram och presenteras för riksdagen. Vi anser att det inte är tillräckligt att som för närvarande ha narkotikafria avdelningar endast på vissa anstalter. För oss är det en självklarhet att alla avdelningar skall vara narkotikafria. Jag vill med det anförda yrka bifall till reservation nr 1. Frivården är en viktig del av kriminalvården. Det är inom denna sektor som det huvudsakliga arbetet sker med att anpassa människor till ett normalt samhällsliv. Hjälp till arbete, bostad och positiva sociala kontakter kan ge klienterna självförtroende och egenvärde tillbaka. Genom sådana insatser kan många bryta en påbörjad brottskarriär. Frivården är också viktig för att stödja dem som nyligen avtjänat fängelsestraff. För att frivården skall fungera och ge resultat krävs ett ökat samarbete mellan sociala myndigheter och kriminalvårdsmyndigheter. Det är också angeläget att frivårdens anpassningsarbete kan sättas in redan under anstaltsvistelsen, så att frigivningen underlättas. Vi ser därför med oro hur frivårdens resurser reduceras. Allt tyder på att frivårdsorganisationens arbetsuppgifter inte kommer att minska under de närmaste åren. Införande av alternativa frihetsinskränkningar, påföljder som kontraktsvård eller samhällstjänst kommer att ställa krav på ökade insatser inom frivårdsorganisationen. Enligt vår uppfattning kräver en väl fungerande organisation de tjänster som i dag finns. Till följd härav anser vi att anslaget bör räknas upp med 5 milj.kr. utöver regeringens förslag. Jag vill med det anförda yrka bifall till reservation nr 5 i justitieutskottets betänkande nr 30.

Fru talman! Vi kan konstatera att antalet inskrivna på kriminalvårdsanstalterna i medeltal har minskat sedan reformen med villkorlig frigivning genomfördes den 1 juli 1983. Den ändrade lagstiftningen har också inneburit att antalet klienter inom frivården har minskat med nära en tredjedel. Målsättningen för en väl fungerande anstaltsvård är att den genomsnittliga beläggningen på en anstalt inte skall överstiga 85 96 av antalet platser. Inom frivården anses 30 ärenden per handläggare vara ett lämpligt mått för en väl fungerande frivård. Med anledning av beläggningsnedgången föreslår departementschefen ytterligare indragningar av platser, något som skulle innebära en besparing på 15 milj.kr. på anstaltssidan. Dessutom föreslås en besparing på 7,7 milj.kr. när det gäller lönemedel inom frivården. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom de föreslagna medelstilldelningarna inom kriminalvården. Till utskottsbetänkandet har fogats fem reservationer. I reservation 1 krävs ett åtgärdsprogram mot narkotika på anstalter. Jag vill först redovisa att utskottet vid ett flertal tillfällen har uttalat att utskottet i princip ställer sig positivt till fortsatta kraftfulla satsningar mot narkotikan inom anstalterna. Narkotikasituationen utgör ett allvarligt problem. De intagna använder olika mer eller mindre raffinerade metoder för att skaffa narkotika till sig själva och ibland också till kamraterna. Det är angeläget att sådana intagna som inte har narkotikaproblem eller de som vill bli av med ett narkotikaberoende inte skall utsättas för risken att komma i kontakt med narkotika. Ett sätt att komma till rätta med problemet och få fullständigt narkotikafria anstalter hade varit att hålla anstalterna helt slutna. Om de intagna inte hade fått permissioner eller inte deltagit i fritidsverksamhet eller inte tagit emot några besök och inte heller getts frigång till arbete och utbildning — över huvud taget avskärmats från all kontakt med yttervärlden — hade det inte varit något problem på detta område. Men denna typ av kriminalvård är det ingen som önskar. Den kriminalvårdsreform som antogs i början av 1970-talet innebär en human kriminalvård med insatser både inom och utanför anstalten under strafftiden för att den intagne skall kunna fungera som vilken medborgare som helst den dag han lämnar anstalten. Möjligheter till kontakter med omvärlden är ytterst viktiga för att förhindra återfall i brott. Det vidtas åtgärder inom främst tre områden för att komma till rätta med narkotikasituationen på anstalterna: differentiering, kontroll och behandling. Det krävs åtgärder inom alla tre områdena samtidigt för att nå resultat. Tack vare den minskade beläggningen på anstalterna har det varit möjligt att differentiera de intagna. Utbyggnaden av lokalanstalter och mindre avdelningar är också ett led i arbetet på att förbättra möjligheterna till en differentiering. Utskottsmajoriteten menar att den situation som nu råder gör det möjligt att differentiera de intagna. Även på lagstiftningssidan har flera åtgärder vidtagits. Det har bl.a. getts möjligheter till urinprovskontroller och visitationer. Det görs också åtskilligt för att de intagna skall ta itu med sitt missbruk och påbörja behandling. Kriminalvårdsstyrelsen har också en särskild grupp för samordning av verkets insatser mot narkotikamissbruket. Denna grupp har även till uppgift att föreslå åtgärder. I utskottsbetänkandet lämnas en fyllig redogörelse över dessa insatser. Jag ämnar inte ta upp tid med att här räkna upp alla de olika åtgärder som under 1970 och 1980-talen har gjorts för att angripa narkotikaproblemen på anstalterna. I samband med beslutet om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik beslutade riksdagen också om insatser inom kriminalvården. Bl.a. anslogs resurser till en antidrogkampanj och till utbildning av kriminalvårdens personal i narkotikafrågor. Fru talman! I propositionen om särskilda medel för bekämpningen av aids föreslås insatser inom narkomanvården, vilka i praktiken innefattar ett åtgärdsprogram för att man skall komma till rätta med narkotikasituationen på anstalterna. Särskilda resurser föreslås bli avsatta för narkotikamissbrukare inom kriminalvården. För att möta de problem som kan uppstå i samband med HTLV-III smittan och sjukdomen aids har kriminalvårdsstyrelsen utarbetat ett åtgärdsprogram, som bygger på förslag och erfarenheter från regionerna och riksanstalterna. Med de insatser som görs och som kommer att göras inom det här området anser utskottsmajoriteten att det har skapats möjligheter för att vi skall komma till rätta med narkotikasituationen. Jag yrkar därmed avslag på reservation 1. I reservation 2 kräver moderaterna 15 milj.kr. till kriminalvårdsanstalterna för att de skall kunna genomföra åtgärder mot narkotikabruket på anstalterna. På denna punkt råder det emellertid ingen enighet på den borgerliga kanten. Folkpartiet kräver i reservation 2 också en ökad medelstilldelning, men av andra skäl. I folkpartireservation 3 framförs krav om slopande av halvtidsfrigivningen och skärpta straff för stöld. Detta är motiveringen till behovet av ökad medelstilldelning. Utskottet kommer att behandla dessa frågor i ett senare betänkande. De budgetmässiga konsekvenserna får beaktas i det sammanhanget. Jag yrkar därmed avslag på reservationerna 2 och 3. Fru talman! Om frivårdens betydelse som ett led i det brottsförebyggande arbetet råder ingen oenighet. Frivården är en mycket viktig del inom kriminalvården. Däremot godtar utskottsmajoriteten den föreslagna reduceringen av lönemedel motsvarande 20 tjänster. Ärendemängden har minskat de senaste åren och understiger nu de 30 ärenden per handläggare som är målsättningen för frivården. Vi bedömer att en minskning av personalstyrkan ändå inte resulterar i en ärendebelastning som gör det omöjligt att ge det stöd och den hjälp som är så värdefull för klienterna. I den föreliggande propositionen om särskilda medel för bekämpning av aids har dessutom pekats på att frivårdens personal kommer att få den viktiga uppgiften att motivera missbrukare till behandling. För detta arbete kommer särskilda resurser att ställas till kriminalvårdens förfogande. Utskottet menar att de medel som kan komma frivården till del även skall kunna användas till assistentpersonal, om man finner detta lämpligt. Fru talman! Med det anförda yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande 1985/86:30.
Fru talman! Med anledning av vår motion om ett höjt anslag på det här området började Birthe Sörestedt mycket flott med att påpeka att beläggningen minskat på kriminalvårdsanstalterna och att man därför inte behöver några 15 miljoner extra. Minskningen i antalet intagna är en följd av halvtidsreformen, som vi kallar den. Men Birthe Sörestedt undvek mycket noga att berätta vad som sker utanför kriminalvårdsanstalterna på grund av halvtidsfrigivningen. Sanningen är ju också den att vi har fått ett större antal anmälda brott sedan andra halvåret 1983. Som redovisas i folkpartiets motion har utredningar som BRÅ har gjort bl.a. visat att en följd av reformen har blivit eri ökning med 1 200 grova stölder, 3 300 stölder, 300 bedrägerier och 160 fall av misshandel eller rån. Det ger oss i folkpartiet, Birthe Sörestedt, skäl att tänka om i den här frågan.

Men det handlar då om dem som har aids eller bär på smittan. Från de borgerliga partiernas sida tycker vi att man inte bara skall skydda sig mot det. Man skall skydda de intagna och människorna utanför fängelserna mot knark över huvud taget. Det kan man bara göra om man verkligen går in för ett samlat program. Vidare sade Birthe Sörestedt att man har en kontroll och en differentiering och att det finns knarkfria fängelser och avdelningar. Jag vill säga att vi på den borgerliga sidan vill ha det knarkfritt överallt, vilket faktiskt är en stor skillnad. Birthe Sörestedt slutade med en gammal socialdemokratisk mening, som många av oss har hört många gånger, nämligen att det inte finns någon enighet på den borgerliga kanten. Jag kan försäkra Birthe Sörestedt, att om vi skulle komma till regeringsmakten 1988, kommer vi nog att kunna enas om hur vi skall använda de extra 15 miljonerna.

Men vi måste ändå konstatera att man när 1974 års kriminalvårdsreform genomfördes inte ens i sin vildaste fantasi kunde förutse vilken utveckling brottsligheten skulle få, framför allt den grova narkotikabrottsligheten med de inslag av internationell maffiaverksamhet och våld som förekommer. Vi vet att de grova narkotikaförbrytarna och langarna utnyttjar öppenheten inom kriminalvården, som egentligen är till för att anpassa internerna så snabbt som möjligt till samhällslivet, till fortsatt brottslighet. Vi vet att permissioner utnyttjas för brottslighet, att besök utnyttjas för brottslighet och att möjligheterna till telefonsamtal, brev osv. utnyttjas för en kontinuerligt fortsatt grov narkotikabrottslighet, syftande både till narkotikaverksamhet ute i samhället och till att ta in narkotika på anstalterna. Då kan man inte med öppna ögon säga att vi alltjämt måste hålla fast vid de principer som gällde 1974. Där har vi ändrat uppfattning. Vi menar att situationen är så allvarlig att vi inte kan låta detta fortgå. Jag tycker att det är ett mycket fyrkantigt sätt att resonera när man säger att de bästa resultaten inom frivården uppnås när man har 30 ärenden per handläggare och att man genast skall dra in ett antal handläggartjänster om det blir något färre ärenden. Alla vi som har arbetat med de här frågorna vet, att om den personal som arbetar inom frivården med detta svåra klientel skall lyckas, krävs det en lång kontinuitet, närhet och intensitet i kontakterna mellan frivårdens personal och de intagna. Det är snarast bättre om de får något färre ärenden per handläggare, så att de kan uppnå större närhet och kontinuitet i arbetet. Särskilt viktigt är detta naturligtvis när det gäller interner som har drogproblem av olika slag. Jag tycker det är ett mycket fyrkantigt sätt att resonera att säga att det normala skall vara 30 ärenden per handläggare. Det är väl bara bra om man kan ha så få ärenden per handläggare som möjligt och skapa en ordentlig kontinuitet, intensitet och närhet i arbetet med detta svåra klientel!
Fru talman! Birthe Sörestedt säger att socialdemokraterna bedömer att inga olägenheter uppstår med de minskade anslagen till frivården. Men det har kommit olika propåer från dem som arbetar ute på fältet — frivårdstjänstemännen — om att de för sin del är mycket oroade över den minskade penningtilldelningen. De har alltså en annan inställning än socialdemokraterna, och jag är faktiskt beredd att hysa större tilltro till deras bedömning, eftersom de har möjlighet att se hur utvecklingen är ute i verkligheten. Så till narkotikasituationen på våra kriminalvårdsanstalter. Birthe Sörestedt säger att alternativet vore att vi helt skulle stänga anstalterna, att de skulle vara slutna och inga besökare skulle komma in, osv. Men det är ju ingen från vår sida — i varje fall inte från centerpartiets sida — som har föreslagit att vi skulle ha en sådan form av kriminalvård. Däremot har vi föreslagit att man borde få till stånd ett åtgärdsprogram, där vi klart gick igenom vad vi skulle behöva göra ytterligare på lagstiftningsområdet och när det gäller situationen på anstalterna som sådana, för att ytterligare begränsa narkotikasituationen på våra anstalter. Jag tycker att detta inte är för mycket begärt av oppositionen. Regeringen kunde väl förelägga riksdagen ett sådant åtgärdsprogram.
Fru talman! Först till Karin Ahrland: När det gäller halvtidsfrigivning och ändrade straffskalor har fängelsestraffkommittén, som behandlat de frågor na, avlämnat ett betänkande, och vi kommer så småningom att ta ställning till de frågorna här i riksdagen. En grupp inom kriminalvårdsstyrelsen har till uppgift att göra ett åtgärdspaket mot aids. Det är i praktiken ett led i arbetet att få bort narkotikamissbruket från anstalterna. Alla narkotikamissbrukare är i riskzonen när det gäller aids och HTLV-III-smitta, och därför blir hela den gruppen berörd av detta åtgärdspaket.

Reservanterna menar att de åtgärder som skall vidtas för att komma till rätta med narkotikasituationen på anstalterna skall vara så långtgående att man inte helt kan garantera de intagnas personliga integritet. Jag undrar då: Var går gränsen? I andra sammanhang brukar ju de borgerliga partierna säga sig vilja värna om den personliga integriteten. Men det är tydligen inte lika angeläget när det gäller människor som har hamnat på samhällets skuggsida och deras anhöriga och vänner, som besöker dem under anstaltstiden. Vi skall vara väl medvetna om att det med dessa ingripande åtgärder blir många oskyldiga som drabbas. Till Gunilla André: Inom frivården har vi haft som måttstock 30 ärenden per handläggare. Det ärendeantalet har vi hävdat tidigare år, när vi diskuterat anslaget till frivården, för att inte få några nedskärningar enligt huvudförslaget. De eventuella åtgärder som kan komma att belasta frivårdspersonalen — kontraktsvård o. d. — får vi ta ställning till när det föreligger förslag i den frågan.
Fru talman! Helt kort: Birthe Sörestedt hänvisade till att fängelsestraffkommittén har avlämnat sitt betänkande och att vi ”så småningom” får ta ställning till ett förslag här i riksdagen. Det gäller just uttrycket ”så småningom”. På den punkten tror jag vi är ense — det kan dröja mycket länge. Det är därför som vi har motionerat om att slopa halvtidsfrigivningen redan nu. Vi är alla ense om att fängelsestraff är ett djupt ingripande mot en människa. Vi är alla ense om att vi måste vara mycket försiktiga när vi över huvud taget diskuterar ingrepp i den personliga integriteten. Men vi är faktiskt också ense om, Birthe Sörestedt, att vi kan göra ingripanden mot den personliga integriteten i de här fallen. Det sker redan nu — efter beslut som har fattats här i riksdagen. Ifrån borgerligt håll anser vi att vi måste se på den här frågan och ta ställning till om vi skall gå ännu längre och i så fall var gränsen skall dras — just det som Birthe Sörestedt efterlyste.
Fru talman! Det är naturligtvis rätt som Birthe Sörestedt säger, nämligen att för en människa som ådöms fängelsestraff och intas på anstalt är detta ett djupt ingrepp i hennes liv, eftersom hon fråntas möjligheten att bestämma över sin frihet. Desto mer angeläget och desto mer uppenbart är det då att staten, som vidtar den här åtgärden, måste kunna svara för att en sådan människa inte behöver utsättas för våld eller komma i närheten av narkotika — en människa i en sådan situation är mycket utsatt. Men vi kan i dag inte garantera den personliga integriteten för internerna på anstalterna. De utsätts redan i dag för våld och hot om våld av andra interner. Som jag sade: Det är så många som begär att få sitta i isoleringscell för att komma ifrån sina plågoandar att det är fler i isoleringscell än de som egentligen borde sitta där av disciplinära skäl. Det är detta som är det upprörande tillståndet! Då tycker jag att ett resonemang om den personliga integriteten får litet annan vikt. Det väsentliga tror jag är — jag upprepar vad jag sade i mitt inledningsanförande — att vi skall ha en så noggrann differentiering att vi kan hålla de icke narkomaniserade langarna borta från dem som har ett aktivt missbruk. Det är det första — att de två grupperna inte kommer i kontakt med varandra. Det andra är att de som över huvud taget inte sysslar med narkotika eller har några drogproblem kan hållas borta från langarna och dem som har ett aktivt missbruk. Om man genomför en sådan differentiering mycket medvetet och mycket hårdhänt, tror jag att man har löst ett mycket väsentligt problem som vi nu brottas med. Sedan gäller det: Vad skall vi göra med dem som fortsatt försöker ta in narkotika på anstalterna, efter dessa åtgärder? Det handlar framför allt om dem som har ett aktivt missbruk. Där tror jag att vi måste vara ganska hårdhänta och se till att permissioner, besök och andra kontakter inte utnyttjas för en fortsatt drogtillförsel. Men det sker ju då i omsorg om internerna själva och för att man skall komma till rätta med deras missbruk. Det sker därför att de efter anstaltsvistelsen skall kunna komma ut fria från ett aktivt missbruk. Vi skall inte underhålla deras missbruk genom slapphet under anstaltsvistelsen.

Fru talman! När det gäller medel till frivården upprepar Birthe Sörestedt att det skall vara 30 klienter per frivårdstjänsteman och ingenting annat. Men som jag sade i min tidigare replik har vi fått uppvaktningar utifrån fältet; många som arbetar inom denna sektor är mycket oroade över utvecklingen. Måhända finns det alltså skäl att ompröva ställningstagandet när det gäller det exakta antalet 30. I fråga om den personliga integriteten på kriminalvårdsanstalterna har både Karin Ahrland och Björn Körlof utvecklat vår syn. Jag vill bara understryka vad de sagt. Som jag framhöll i mitt första inlägg är vi beredda att i enskilda fall göra insatser som av vissa personer kan upplevas som intrång i den personliga integriteten, men måhända kan man därmed hjälpa personer i samma situation.
Fru talman! Det var det jag misstänkte — att man ville gå längre när det gäller ingrepp i den personliga integriteten. Jag undrar fortfarande: Var går gränsen och vilka skall det gälla? När det gäller insatser för dem som är dömda för narkotikamissbruk eller insatser för missbrukare finns det i dag, Björn Körlof, möjligheter att differentiera dessa personer på olika anstalter och på olika avdelningar. Vi har narkotikafria avdelningar, och vi har särskilda anstalter som tar emot dem som har grava narkotikaproblem. Vi har också anstalter, där man tar emot unga personer som just har påbörjat en missbrukarkarriär. På dessa anstalter görs insatser genom fritidsverksamhet och på annat sätt, för att de intagna skall få möjligheter att sluta med sitt missbruk. Avsikten med 34 § och frigång är också att de som vill ta itu med sitt missbruk skall få möjligheter att göra det. Det görs insatser på flera olika områden. Vi kan inom ramen för den lagstiftning vi har särskilja dem som är dömda för narkotikabrott. När det gäller frivården har antalet 30 ärenden varit målsättningen. Det är i och för sig inte bara antalet ärenden som är avgörande — det är helt riktigt, Gunilla André. Man gör också andra insatser på frivårdssidan. I propositionen föreslås en höjning av lekmannaövervakarnas ersättning. Detta är en angelägen åtgärd, och den har vi i flera år väntat på att få vidta. Just lekmannaövervakare är något som vi vill ha mer av inom frivården. Även andra insatser kan göras i form av fritidsverksamhet och liknande för att ge stöd och hjälp åt dem som är dömda till skyddstillsyn.

Fru talman! De som anser att det inte finns anledning att vidta några ytterligare åtgärder mot narkotikan på kriminalvårdsanstalterna brukar framhålla att det beslagtas förhållandevis litet narkotika på anstalterna. Men vi skall då ha klart för oss att kriminalvårdsstyrelsen brukar räkna med att det bara är ca 5 90 av all narkotika som hanteras på anstalterna som upptäcks och tas i beslag. I justitieutskottets betänkande 1985/86:30 säger majoriteten att det för närvarande inte finns någon anledning för riksdagen att initiera några ytterligare åtgärder när det gäller narkotikan på kriminalvårdsanstalterna. Såsom skäl härför anger man bl.a. att antalet missbrukare på anstalterna under den senaste tioårsperioden legat ganska konstant på drygt 1000 personer, dvs. omkring 30-35 20 av antalet intagna. Jag vill då understryka att de åtgärder som de borgerliga partierna menar bör vidtas mot narkotikan på fängelserna inte bara avser bruket, utan alla former av befattning med narkotika. Vi vet ju att många intagna, som inte själva använder narkotika, sköter sina narkotikaaffärer från fängelserna. Andra intagna gör huvuddelen av sina affärer under permissionerna. Men dessa typer av verksamhet har i många fall inte något som helst samband med hur stor mängd narkotika som beslagtas inne på anstalterna eller hur många missbrukare som finns där. Utskottsmajoriteten uttrycker sin tillfredsställelse över att vi numera har möjlighet att ta urinprov på de intagna även om någon misstanke om narkotikabruk inte föreligger. Javisst! Urinprov är en bra kontrollform, men den metoden kan ju bara avslöja den som använt narkotika. Den som enbart ägnar sig åt försäljning utan att själv missbruka kan inte avslöjas med aldrig så många urinprov. Det är därför utomordentligt viktigt att urinproven kombineras med andra åtgärder om vi skall ha en chans att komma till rätta med narkotikan på anstalterna. Personer som dömts för grovt narkotikabrott — och det är många gånger just personer som inte själva använder droger — bör exempelvis vara underkastade mycket skärpta regler vad gäller möjligheterna att skicka och ta emot brev, utnyttja telefon och ta emot besök. Permissionsreglerna för denna typ av brottslingar måste också skärpas väsentligt. Alla former av narkotikahantering under verkställigheten bör medföra avsevärd förlängning av strafftiden, begränsad rörelsefrihet och minskade besökskontakter. Ordentliga åtgärdsprogram i enlighet med vad som föreslagits i de ifrågavarande motionerna måste utarbetas. Herr talman! Samhället måste anses ha en särskild skyldighet att garantera de intagna en narkotikafri miljö under anstaltstiden. De intagna får aldrig, frivilligt eller genom påverkan från andra intagnas sida, bli missbrukare under fängelsetiden. För många människor skall ju anstaltsvistelsen faktiskt innebära en vändpunkt i livet. Det krävs därför särskilt kraftfulla åtgärder för att vi skall komma till rätta med narkotikan på fängelserna. Som Björn Körlof mycket riktigt påpekade måste på sina håll intagna som inte vill komma i kontakt med narkotika begära att få bli inlåsta i isoleringscell. Och det är ju verkligen uppochvända världen att de som vill sköta sig också måste låsa in sig. Det skall väl i rimlighetens namn inte vara fler lås på den skötsammes än på den misskötsammes dörr. Det är, herr talman, enligt min mening rent ut sagt löjligt att kriminalvårdens anstalter inte skulle kunna hållas fria från narkotika. Kontrolloch sanktionsmöjligheter finns — bättre än på någon annan plats i världen! Det är därför uppenbart att det är vilja, initiativ och kurage från de styrandes sida som fattas. Jag yrkar bifall till den borgerliga reservationen nr 1.
Kammaren övergår nu till att debattera justitieutskottets betänkande 31 om decentralisering av beslutsfunktioner inom kriminalvården.
Herr talman! Det här ärendet gäller bl.a. frågan om beslut i disciplinärenden inom kriminalvården fortsättningsvis skall kunna delegeras på sådant sätt att de inte längre underställs kriminalvårdsstyrelsen utan i bästa fall handläggs av en högre tjänsteman, chefen för kriminalvårdsregionen. Från Prot. 1985/86:144 vpk:s sida är vi motståndare till denna typ av delegering. Det är inte så att vi 16 maj 1986 inte anser att det inom den offentliga administrationen finns många ärenden som i och för sig skulle kunna delegeras ned — även om man skall vara försiktig med detta — men det rör sig här om en typ av beslut där det enligt vår mening är avsevärda nackdelar förenade med en sådan neddelegering. Vi har framför allt tre argument mot det som föreslås. Det första argumentet är att kriminalvårdsstyrelsen när den inte längre har befattning med dessa ärenden förlorar översikten över hur disciplinstraff används inom kriminalvården. Vi skall påminna oss att de påföljder som det kan handla om inte är små — det gäller ju här förlängningar av frihetsberövanden. Det är inte fråga om vilka administrativa ärenden som helst utan om ärenden med rätt allvarliga konsekvenser för den som berörs. Den föreslagna ordningen innebär att kriminalvårdsstyrelsen inte kommer att ha den insyn och kontroll som den tidigare har haft över hur praxis utvecklas på det här området. Det hela blir alltså en tjänstemannaangelägenhet. Den övervakning av praxis, mot bakgrund av lagstiftarnas intentioner, som kriminalvårdsstyrelsen har kunnat stå för kommer mer eller mindre att försvinna, och det anser vi är helt fel. Det andra argumentet, som är en utveckling av det första, är att man genom denna delegering inte bara flyttar ned en befogenhet från en övergripande instans till en lägre nivå, utan också flyttar ned den från en förtroendevald instans, med parlamentariskt inflytande, till en ren tjänstemannanivå. Också detta anser vi, av principiella skäl, vara något som man inte onödigtvis bör göra. Det tredje argumentet är att justitieutskottets ansvarsområde icke är — låt mig uttrycka det så — världens centrum. Det är på sin höjd en liten pusselbit i den större samhälleliga bilden. Därför skall man också sätta in denna åtgärd i ett sådant större sammanhang. Det förekommer på område efter område inom den offentliga administrationen en tendens att förtroendevalda instanser kopplas bort och att befogenheter delegeras ned till tjänstemannanivå. Det kan i vissa fall vara harmlöst och t.o.m. ibland vara fördelaktigt, någonting som man inte behöver invända mot, men i alltför många fall innebär denna tendens, om den får starkare genomslag på sikt, en försvagning av de förtroendevaldas inflytande på och av den parlamentariska kontrollen över administrationen och en förstärkning av de rent byråkratiska och subjektiva momenten i maktutövningen. Också det bör beaktas i detta sammanhang. Tillsammans, herr talman, leder dessa synpunkter oss till slutsatsen att vi skall yrka bifall till motion 522.

Herr talman! Jag yrkar på ett enigt utskotts vägnar bifall till utskottets förslag, vilket också innebär bifall till regeringens proposition nr 147. Jörn Svensson redovisade vissa skäl, som jag mycket hastigt skall bemöta. Han började med att redogöra för vad ärendet handlar om och sade att förslaget innebär att besluten fortsättningsvis kommer att handhas på lägre nivå. Jag måste vara mycket byråkratisk och rätta Jörn Svensson genom att 43 säga att det enligt propositionen och vad som framgår av utskottets betänkande här är fråga om en försöksverksamhet. Vi vet inte om den kommer att permanentas eller inte — sannolikt blir ändå detta fallet. Jörn Svensson säger att när kriminalvårdsstyrelsen inte längre har befattning med ärendena förlorar den översikten över deras handläggning, och hans andra argument är att det parlamentariska inflytandet försvinner. Jag skulle vilja råda Jörn Svensson att slå upp s. 9 i propositionen. Där framgår nämligen att de beslut som vi talar om i dag fattas av en byrådirektör på kriminalvårdsstyrelsen. Förslaget går ut på att besluten skall kunna fattas av styresmän ute på riksanstalterna, alltså personer i högre tjänsteställning — om den ene sedan är duktigare än den andre är en annan fråga. Detta innebär alltså, Jörn Svensson, att ärendena redan är delegerade inom kriminalvårdsstyrelsen. Det hindrar naturligtvis inte att de valda ledamöterna i styrelsen när som helst kan begära att få se på besluten och — vilket man alltid kan när det gäller delegering — riva upp dem. Det skälet, Jörn Svensson, tycker jag inte är nog för att man skall gå emot förslaget. Man skall kanske i stället komma ihåg att de som nu får beslutsbefogenheten har varit med längre och har en större erfarenhet. Jag skulle vilja lägga till något som Jörn Svensson inte tog upp. Det är ju alltid hedervärt att slå vakt om rättssäkerheten, att värna om rättigheterna för dem som tyvärr, liksom justitieutskottet, inte heller finns i världens centrum. Men kom ihåg att det finns och även efter genomförande av propositionens förslag kommer att finnas all möjlighet i världen för den som eventuellt får disciplinstraff att överklaga beslutet hos kriminalvårdsstyrelsen.

Herr talman! Det var ju inga särskilt starka sakargument som nyss anfördes. Det var ett försvar som visade att Karin Ahrland är medveten om att hennes position egentligen är litet tvivelaktig. Det var väl därför tonvikten i Karin Ahrlands anförande låg så mycket på den mästrande och docerande sidan, vilket för övrigt är ett vanligt drag i hennes sätt att debattera. Jag har dock ingen anledning att ta åt mig — jag har faktiskt läst in handlingarna, vet vad ärendet handlar om och behöver ingen undervisning av någon annan i det stycket. Var och en som har litet erfarenhet av att sitta i en förtroendevald församling som utgör en verkställande instans i ett ämbetsverk vet att man där får föra en ständig kamp för att få insyn. Byråkratin slår mycket svartsjukt vakt om sina befogenheter och sin makt, och den försöker gång på gång undanhålla de förtroendevalda saker och ting. Det finns en sådan allmän stämning. I den hittills gällande ordningen har ärendena i praktiken skötts av en eller annan tjänsteman på kriminalvårdsstyrelsen. Men i och med att ärendena ändå varit underställda kriminalvårdsstyrelsen har det funnits helt andra möjligheter för de förtroendevalda att gripa in än vad som nu föreslås. Det är dessa möjligheter som Karin Ahrland och hennes meningsfränder vill reducera. Det är ett obestridligt faktum. Ni vill reducera de förtroendevaldas inflytande och öka byråkratins inflytande. Vi anser inte att man skall göra det i denna typ av ärenden, eftersom det är viktigt att de Prot. 1985/86:144 förtroendevalda, som kommer från riksdagen, kan följa upp verksamheten 16 maj 1986 på ett så enkelt och direkt sätt som möjligt. rr ERE
STulSFunkionenino hi Herr talman! Det var intressant att Jörn Svensson och jag har ungefär (äfunalvärden samma åsikter om varandras sätt att debattera. Vi bör kanske också kunna vara helt eniga om att vi har det därför att vi båda två är länsstyrelsetjänste män och byråkrater. Vi vet hur man lurar politiker. Det är kanske därför vi är litet misstänksamma ibland — jag säger ibland — mot byråkrater. Vi har lärt oss att byråkratin också slår vakt om sina intressen. Men vi har faktiskt också lärt oss i Sveriges riksdag att den parlamentariker som vill ta reda på någonting kan göra det. Den folkvalde som sitter i kriminalvårdsstyrelsens styrelse har fortfarande alla möjligheter i världen att ta reda på hur dessa regler har tillämpats. Den folkvalde har dessutom, herr talman, alla möjligheter i världen att ändra på byråkraternas beslut om han eller hon vill.

Herr talman! Ja, visst har en energisk förtroendevald större möjligheter än den som tar sitt uppdrag mera på rutin, men den allmänna tes som Karin Ahrland här utvecklade borde leda henne till den motsatta slutsatsen, nämligen den att man inte skall göra det svårare än nödvändigt för den ansvarsmedvetne förtroendevalde att ta reda på saker och ting. Men det är ju precis vad ni gör i det här fallet. Ni kan aldrig komma ifrån att saker och ting flyttas så att de blir svåråtkomliga, att det fordras mera möda för att ta reda på, få insyn i och överblick över vad som händer när det gäller utveckling av praxis på det här området — det är ett obestridligt faktum. Och jag märker ju av Karin Ahrlands argumentering att detta kan hon egentligen inte försvara. Till sist detta med ämbetsmän och tjänstemän som lurar politiker. Jag har aldrig som civil tjänsteman lurat någon politiker. Om Karin Ahrland har gjort det får hon svara för sig själv.
Herr talman! Jag sade inte det, Jörn Svensson. Jag sade att jag vet hur det går att göra det. Jag har faktiskt inte beskyllt Jörn Svensson för att ha lurat politiker, och jag har naturligtvis aldrig själv gjort det — åtminstone inte medvetet. Herr talman! Jag måste be Jörn Svensson tänka på att det redan i dag är en byrådirektör på kriminalvårdsstyrelsen som fattar de här besluten. Jag har inte någon stor misstänksamhet mot byråkrater. Det tycker jag inte Jörn Svensson skall ha heller. Om det är en byråkrat i kriminalvårdsstyrelsen eller en byråkrat ute på en sluten anstalt som fattar besluten kan inte göra någon större skillnad — möjligen den att parlamentarikerna i kriminalvårdsstyrelsens styrelse får större möjlighet att ägna sig åt de övergripande frågorna, vilket också kan ha sina fördelar.
Herr talman! Av Karin Ahrlands sista yttrande kan man utläsa att hon inte anser att utvecklingen och översikten av praxis när det gäller dessa många gånger stränga disciplinstraff inte är någon övergripande fråga som förtroendevalda behöver syssla med. Det är en människoinställning som är oerhört avslöjande.
Herr talman! För bara två eller tre repliker sedan sade jag att styrelsen på det här sättet verkligen kan ingripa i varje enskilt ärende. Det är självklart att man i och med att det är en försöksverksamhet, som skall utvärderas, kommer att få en mycket god överblick över hur denna beslutsordning i verkligheten tillämpas.
Herr talman! Jag får vördsamt föreslå att Karin Ahrland inte begär fler repliker, för nu har hon definitivt slut på argumenten. Nu bara upprepar hon sig själv.

Herr talman! De ärenden som nu står närmast på föredragningslistan är ett par ärenden som av tidsskäl har givits en separat behandling. I och för sig sammanhänger de nära med det beslut om huvudtiteln som vi fattade för några veckor sedan, men det är goda skäl som har föranlett en separat behandling av dem. När det gäller personalfrågorna, inbegripet frågan om de värnpliktigas fria resor, har särskilt pilotfrågan varit föremål för stort intresse. Underlaget för den har först på ett sent stadium kommit fram i beslutsmässigt skick. Jag tror emellertid att det är viktigt att understryka att den försvarsdebatt vi hade i anslutning till huvudtiteln av det här skälet inte tog upp särskilt mycket om personalfrågorna. Men de är väsentliga och viktiga. Det råder nog inget tvivel om att av de många problem som försvaret generellt sett har i dag är den förtida avgången och övriga angränsande personalfrågor det mest akuta och mest pressande problemet. Detta belyses också av att utskottet enhälligt och i praktiken, i anslutning till mycket detaljerade och välmotiverade förslag i oppositionens motioner, har enats om ett tillkännagivande om personalfrågornas stora betydelse. Det sägs uttryckligen att utskottet förutsätter att den positiva synen på de här frågorna skall komma att prägla både försvarsmyndigheternas och regeringens förslag till ett nytt långsiktigt försvarsbeslut nästa år. Den prioritering av dessa frågor som nu måste komma har ett hundraprocentigt stöd i utskottet och förhoppningsvis även i riksdagen. Vad pilotfrågan beträffar är det på den punkten motiverat att uttrycka stor tillfredsställelse och även uppskattning av det arbete som har lagts ned inom departementet och på avtalsverket för att få till stånd en lösning av denna mycket betydelsefulla fråga. Det säger sig självt att det för tilltron till svensk neutralitetspolitik och svensk incidentberedskap är absolut nödvändigt att inte komma i den situationen att flygplanen inte kan fungera därför att piloterna inte finns. Den uppgörelse som har träffats har kommit till stånd under ganska svåra 47 Prot. 1985/86:144 förhållanden. Det föreligger en viss splittring på den fackliga sidan. Men vi i utskottet har kommit till den uppfattningen att man genom beslutsamt och konstruktivt arbete i departement och på avtalsverk verkligen fått fram en lösning, som naturligtvis inte är idealisk, men som ändå har betydande förtjänster. På några punkter är den måhända inte riktigt godtagbar för vissa berörda grupper, men i allt väsentligt löser den ändå, förhoppningsvis även på sikt, de här svåra problemen. Det innebär dessutom det välkomna faktum —- litet vårdslöst uttryckt i och för sig — att det s.k. yrkesförbudet kan upphävas fr.o.m. 1987. Samtidigt är det självklart att man fortlöpande måste ha dessa frågor under bevakning. Vi kan inte ånyo komma i det läget att rekryteringen till den civila luftfarten innebär att landets försvarskraft på detta viktiga område sätts i fara. Det skall emellertid understrykas att det när det gäller personalfrågorna finns stora bekymmer även på andra men kanske inte lika spektakulära och lättbegripliga avsnitt som just pilotfrågan utgör. Som jag tillät mig säga redan i debatten om huvudtiteln tappar försvaret faktiskt redan i dag ett stort antal kompetenta officerare på olika nivåer utöver vad som är ”naturlig avgång”. De senaste två fullbordade budgetåren har ungefär 1 200 officerare varje år gått i pension och 1 200 nya har kommit till. Men nettoförlusten under vart och ett av dessa år har varit uppemot 800. Det är andra kompetenta personalkategorier än just flygförarna som då är aktuella. Det är bl.a. litet äldre officerare med en mycket kvalificerad teknisk utbildning — försvarsmakten utbildar faktiskt själv sitt folk i ovanligt hög grad och ofta på en mycket hög nivå. I den arbetsmarknad som har förelegat, inte minst på den tekniska sidan, har det varit lockande för åtskilliga att av olika skäl ta steget över till den civila sidan. Försvaret har alltså förlorat ett betydande antal nyckelpersoner under de två åren. Utvecklingen fortsätter under det nu löpande budgetåret. Till detta kommer att försvaret också gör stora förluster på det sättet att unga officerare som just fullbordat sin grundläggande utbildning lämnar yrket — dessutom också unga officerare som har varit ute några år och som fänrikar konstaterat en rad olika nackdelar och bekymmer, som gör att den bana de valt inte längre är lockande. Det får omedelbara följdverkningar på kvaliteten i utbildningen.

Det blir en snöbollseffekt av detta. De unga officerare som kommer ut för att vara trupputbildare är för fåtaliga — och alla vet vad för stora klasser betyder i fråga om kvaliteten på undervisningen. Här har vi ett besvärligt problem som ändå bör markeras. Jag vill erinra om det särskilda yttrande som finns från de tre borgerliga partierna i vilket man funnit det angeläget att understryka dessa frågor ytterligare, utöver det enhälliga uttalande som gjorts i utskottet, av det skälet att detta problem kräver omedelbara åtgärder. Man kan inte avvakta mer än till en del vad försvarskommittén kan komma att föreslå, därför att det är en stor fara i dröjsmål. Vi har också erinrat om att de ekonomiska konsekvenserna inte kan spela någon avgörande roll. För övrigt hade vi ett säryrkande, som blev nedvoterat, om ett utökat anslag till försvaret. Det hade väl kunnat användas för de marginalinsatser som här behövs. Man kan naturligtvis säga att dessa pengar inte räcker till allt, men de hade i varje fall räckt till viktiga marginalinsatser plus en genomgående förbättring och förhöjning av kvaliteten på grundutbildningen.

Vi har i utskottet funnit att motionen får anses besvarad med det positiva uttalande som vi enhälligt har gjort. Men det är alldeles uppenbart att man här inte bör vara så byråkratisk — som man i praktiken är i dag — att man inte håller fast vid att ersättning för dubbel bosättning bara kan ges under ett eller ett par år. Man måste vara litet flexibel och se till att de problem som är förenade med förflyttningar avhjälps. Det är väl egentligen i fråga om denna punkt som det hade varit särskilt värdefullt om försvarsministern hade kunnat närvara. Försvarsministern har meddelat att han på grund av ett annat engagemang, som inte gick att ändra på, tyvärr inte kan vara här. Men vi får väl finna ett annat tillfälle att diskutera med honom. Om något skall göras, måste det ske genom direkta insatser av departementet. Regeringen måste fatta beslut som tillför maskineriet litet mer olja. När man talar med företrädarna för officerare på olika nivåer, framgår att lönefrågan helt klart är bekymmersam, men att denna får överlåtas på facket. Det är emellertid en rad andra, små åtgärder som spelar in. Det handlar om att få tecken på att man är uppskattad, en demonstration av att saker kan ordnas på ett smidigt sätt. Det handlar naturligtvis också om en kanske radikal, eller i varje fall betydande, omläggning som innebär att det inte på samma sätt som för närvarande krävs cirkulationstjänstgöringar, med kommenderingar till skilda delar av landet. Dessutom spelar den omständigheten otvivelaktigt in som jag i förbigående berörde, nämligen att brist på resurser under grundutbildningen får till följd att officerarna finner sin verksamhet mindre meningsfull. Det är också karakteristiskt att åtskilliga officerare på den nivån nu lämnar försvaret i förtid. Jag skall inte kritisera försvarsministern när han är frånvarande. Jag konstaterar emellertid att det är väldigt många vackra ord som sägs och många utredningar som har igångsatts. Häromdagen offentliggjordes att FOA skulle gå igenom och göra en undersökning av vad som är motiven till avhoppen. Men det är alldeles överflödigt, för det vet vi redan. Det väsentliga nu är att något sker omedelbart. Det är ett krav som bör föras vidare till försvarsministern, eftersom det ligger fara i dröjsmål. Reservation 1 från oss moderater ligger i linje med det resonemang som jag här har fört och som tar sikte på tillstyrkan av marinens och överbefälhavarens begäran om att successivt under ett antal år få inrätta 125 nya officerstjänster inom den nuvarande ramen. Det krävs alltså inte beslut om extra anslag. Ett beslut i enlighet med förslaget skulle för marinens del kunna bidra till att lätta trycket på den befintliga personalen, eftersom man naturligtvis har en besvärlig övertidssituation på grund av insatserna på ubåtsjaktens område. Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Med vårt försvar skall vi visa att Sveriges folk bokstavligt talat vill vara i fred och att vi har resurser att hävda vårt oberoende. Vi försöker utrusta vårt försvar med förstklassig materiel. Vi utbildar ledare, som med kunnighet och frimodig auktoritet skall instruera, öva och leda värnpliktiga — och andra som ingår i försvaret — så att materielen utnyttjas och vårdas rätt. Summan skall bli ett starkt försvar. Sveriges försvar har tydligen lyckats synnerligen väl med att utbilda yrkesmilitärer av olika slag. Det har gått så bra, att de i högsta grad är attraktiva på den allmänna arbetsmarknad som finns utanför försvaret — och de ”flyr” dit i en för försvaret oroande utsträckning. Ett försvar utan ledare är givetvis inte mycket att ha. Det uppskattas endast av eventuella angripare ... En av vår försvarslednings allra viktigaste uppgifter nu är att föra en sådan personalpolitik att trivseln i arbetet blir så stor att våra tekniker, piloter och andra yrkesofficerare stannar kvar i de försvarsuppgifter för vilka de utbildats. Folkpartiet har i en motion önskat att regeringen skall redovisa ett program för hur personalfrågorna skall hanteras. Enigheten om de här frågorna är mycket stor i försvarsutskottet. Folkpartiet anser att utskottets formuleringar tillgodoser våra önskemål när det gäller ökade ambitioner i personalpolitiken. Därför yrkar jag bifall till försvarsutskottets hemställan på denna punkt. Det är svårare att känna sympati för utskottsmajoritetens slutledningsförmåga vid behandling av folkpartiets motion 1985/86:Fö316. I den motionen föreslår folkpartiet att samlevnadsundervisning skall ingå i den militära befälsutbildningen. Folkpartiet vill uppmuntra samtal om och ifrågasättande av de traditionella könsrollsmönster som lätt sprids i stor omfattning under värnpliktstiden. Ett första steg i denna riktning vore att föra in samlevnadsundervisning och könsrollsfrågor i befälsutbildningen, skriver vi bl.a. i motionen. Av försvarsutskottets behandling av motionen kan man förstå att hela utskottet egentligen tycker som folkpartiet i det här ärendet. Överbefälhavaren har sagt att könsrollsfrågor och därmed sammanhängande attityder och värderingar kommer att beaktas och ingå i ledarskapsutbildningen. Då är allt gott och väl, tycks utskottsmajoriteten tro. Därför tycker inte utskottets socialdemokrater, moderater och centerpartister att riksdagen behöver uttala sig i denna fråga. Det här är ett bra exempel på politiskt handlingssätt som folk i allmänhet har svårt att förstå. Genom sina formuleringar låter utskottsmajoriteten som om den tycker att det vore bra med samlevnadsundervisning för blivande yrkesmilitärer. När man skriver den s.k. hemställan — och verkligen skall visa — Prot. 1985/86:144 vad man vill — föreslår man att riksdagen avslår motionen! 16 maj 1986 Om riksdagen tycker att det är viktigt med samlevnadsundervisning och & MG Vissa personalfrågor om man tror att ÖB kommer att ordna den undervisningen, vore det mest zz P SE råg. z A : 3 Ev för det militära logiskt att man gav ÖB uppmuntran i samlevnadsundervisningsambitionerna försvaret rsvarel Yrkesofficerarnas insats är avgörande för värnpliktsutbildningen. Deras attityder får stor betydelse för unga värnpliktiga. Det är därför viktigt att frågor om samlevnad och könsroller förs in i utbildningen till officer. Det räcker inte som undervisning i samlevnad att en militär får lära sig att han skall gå på höger sida vid promenad med en kvinna för att han skall kunna göra honnör med rätt hand utan att köra armbågen i örat på kvinnan vid sin sida. Utbildningstiden för blivande yrkesmilitärer är ett unikt tillfälle. Då utbildar man ledare som skall vara lärare och föredömen för nästan alla ”manna-gryn” i varje generation. Det är en jättechans till värdefull medmänsklig utbildning. Det är självklart att vi skall inpränta i våra pojkar att en människa står vid sitt ord. Det borde också vara självklart att en människa menar olika saker, om hon säger ja eller nej. Samlevnadsundervisningen måste innehålla samtal om ödmjuk respekt mellan män och kvinnor. Vi bör alla lära oss att våra roller måste innehålla ömhet, hänsyn och glädje för alla parter. Ansvaret för ett hems skötsel och för fostran av barn skall delas av dem som delar samlevnadens villkor. Folkpartiet tycker att varje tillfälle till sådan här undervisning skall utnyttjas, och vi tycker att utbildning till yrkesofficerarnas ledarskap är ett gott sådant tillfälle. Det vill vi att riksdagen skall ge regeringen till känna. Tyvärr tycker inte försvarsutskottets majoritet detta. Herr talman! Jag yrkar bifall till folkpartireservationen av Kerstin Ekman och Hans Lindblad.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande tas frågor upp bl.a. om piloter och om personal i ett vidare sammanhang. När det gäller pilotfrågan finns i det betänkande som vi nu behandlar inte några motioner. Det innebär att vi är eniga i utskottet, och det kan vara en viktig markering att utskottet ställer sig bakom regeringens agerande i denna fråga. Personalfrågorna i stort är i dag mer brännande än på länge. Det gäller här antalet piloter — som är för litet — och det gäller befälen på det marina området, det gäller tekniker inom hela försvarsmakten och det gäller armén, där ett stort antal officerare i dag saknas. Det finns anledning att vara litet kritisk mot den politik som regeringen för på det här området. Det är viktigt att regeringen tar sitt arbetsgivaransvar mer på allvar än den har gjort hittills. Man kan inte flytta personal på samma sätt som man har kunnat göra tidigare, och det är viktigt att tänka om när det gäller dessa frågor. Men kanske skulle försvarsgrenscheferna få större befogenheter än de har i dag. Man måste se till att lösa personalfrågorna på ett mer obyråkratiskt sätt än 51 nu. Staten måste rent allmänt bli en bättre arbetsgivare än den är i dag. Det räcker inte att bara sitta och vänta på försvarsbeslutet, utan en del problem måste lösas dessförinnan. Regeringen får inte i avvaktan på försvarsbeslutet avstå från att ta initiativ för att förbättra personalförhållandena. Regeringen får inte fortsätta, som den har gjort hittills, att slå sig till ro i de här frågorna med hänvisning till att försvarskommittén arbetar med dem. Vi har i ett särskilt yttrande från de icke-socialistiska partierna påpekat att ett bifall till vårt tidigare förslag om mer resurser — som en majoritet i riksdagen avslog — hade inneburit att det hade funnits mer pengar till försvarsmakten. De 240 miljoner mer som vi hade velat anslå skulle självfallet ha kunnat betyda en hel del på personalområdet. Det är, herr talman, viktigt att konstatera att de icke-socialistiska förslagen ur personalsynpunkt skulle vara bättre för de anställda inom försvarsmakten än regeringens. Den ekonomiska nivå som socialdemokraterna föreslår är dålig för de anställda i försvarsmakten.

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande nr 9, som vi nu behandlar, gäller som tidigare har sagts i huvudsak vissa personalfrågor för det militära försvaret samt frågor om de värnpliktigas fria resor. Låt mig börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på de båda reservationerna. Roland Brännström kommer litet senare att beröra de värnpliktigas fria resor. Därför skall jag ägna mig åt personalfrågorna. Jag vill inledningsvis säga något allmänt om personalen, innan jag går in på utskottets hemställan i betänkandet. Försvarets personal, både de civilt och de militärt anställda, har fått vänja sig vid genomgripande omstruktureringar. De är i och för sig inte ensamma om det, men nu talar vi om försvarets personal, och det är viktigt att framhålla detta. Personalramarna på vissa områden har alltför länge varit för låga. Ansvaret för det får vi dela gemensamt här i kammaren. Ramarnas storlek beror ju på de beslut som vi har fattat. Effekten har blivit att personalen har tvingats att åsidosätta kvaliteten i sitt arbete. Det är inte heller uteslutet att vissa personalinskränkningar har lett till sämre effektivitet i vårt försvar. Nya brister har således uppstått i organisationen, som vi helt enkelt inte har förutsett. Det är därför dags att lyfta fram personalfrågorna. Jag behöver bara understryka vad som sagts här tidigare, nämligen att det råder bred enighet när det gäller uppfattningen att personalen är en viktig resurs. Vad som nu är angeläget är att dessa uttalanden får en praktisk tillämpning även bland oss som uttalar dessa ord. Oavsett om man är civilt eller militärt anställd, arbetar med förrådsverksamhet eller är flygare, skall man känna att ens kunnande värderas och tas i anspråk samt att det finns möjligheter till stimulans och utveckling. Problem som jag här har berört har till viss del bidragit till alltför tidiga personalavgångar, och de har dessutom inte underlättat vare sig vakansbesättning eller rekrytering till yrket. Ett större problem då det gäller de förtida personalavgångarna utgör de Utskottet har i betänkandet behandlat vad regeringen anfört om åtgärder för att säkerställa behovet av civila och militära piloter. Flygbolagen har av säkerhetspolitiska skäl ålagts att begränsa sin rekrytering av flygvapenpiloter. I förhandlingarna inför det avtal om vissa löneoch andra anställningsvillkor som parterna har slutit har regeringens restriktioner mot flygbolagen varit en dominerande fråga. Problemet har lösts på så sätt att parterna hemställt om att regeringen anmäler till riksdagen att den begränsning av rekryteringen av flygvapenpiloter som flygbolagen har ålagts för 1987 upphävs. Mot bakgrund därav har parterna enats om följande: - Tillgången på flygvapenpiloter måste bestämmas från säkerhetspolitiska utgångspunkter. = Avtalet skapar förutsättningar för att ett från säkerhetspolitiska utgångspunkter tillräckligt antal piloter kommer att välja att stanna kvar i flygvapnet. Vi har fått reaktioner som tyder på att så har blivit fallet. Flygvapenchefen har berättat att en del av dem som har valt att gå från flygvapnet har tagit kontakt och bett om att få komma tillbaka. Jag tänker inte gå närmare in på vad avtalet innebär i detalj. Men jag tror att det för den som lyssnar är värdefullt med ett exempel. För en divisionschef i flygvapnet medför en tillämpning av det nya avtalet att lön, flygtillägg och särskild flygförarpremie uppgår till sammanlagt ca 19 000—22 000 kr. per månad. Härtill kommer den särskilda krigsplaceringspremie som regeringen tidigare har beslutat om och som under vissa omständigheter utgår till flygförare i flygvapnet som stannar kvar i försvarsmakten till minst 38 års ålder. Utskottet ser liksom tidigare allvarligt på de omfattande avgångarna bland militära flygförare, vilket har verifierats av andra talare här. Det råder bred enighet i utskottet, och vi delar regeringens uppfattning att det har utkristalliserats en väg när det gäller att lösa denna svåra fråga. Vi har dock sagt att det ändå finns skäl att noga följa utvecklingen. Det kan bli nödvändigt för staten att medverka i den civila pilotutbildningen också i andra former än vad som för närvarande är fallet. Det är ju på grund av de nuvarande förhållandena som avgångarna i flygvapnet har skett. Därför måste utbildningen förstärkas. Utskottet anser att förslagsanslag DI Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet under nästa år vid behov bör få utnyttjas även för annan civil pilotutbildning än sådan som bedrivs vid Trafikflygarhögskolan i Ljungbyhed. Utskottet anser det, som försvarsministern uttalar, nödvändigt att flygbolagen aktivt bidrar till utbildningen av trafikpiloter. Utskottet föreslår i enighet att riksdagen bör ge regeringen detta till känna. Jag övergår därmed till övriga frågor som gäller den anställda personalen. Här råder det också enighet i utskottet om vad försvarsministern har uttalat framför allt om försvarsmaktens reservstater. Det finns därför inte någon anledning att gå in på detta. Chefen för marinen och ÖB har föreslagit en ökning av marinens personalram för militär personal successivt fram till budgetåret 1991/92 med 125 personår. Jag vill i detta sammanhang åberopa vad försvarsministern har sagt, nämligen att detta förslag skulle medföra en beredskapshöjande effekt först på lång sikt. Det är väldigt viktigt att komma ihåg detta. Vid bedömningen av det totala personalbehovet måste enligt vad försvarsministern uttalat — och enligt vad utskottsmajoriteten tycker — förslagen från befälsbehovsutredningen om utnyttjande av befäl i krigsorganisationen beaktas. Vidare måste man fastlägga bl.a. en långsiktig inriktning av ubåtsskyddet. Försvarsministern anser vidare att frågan — liksom förslaget från chefen för flygvapnet om en ökning av antalet yrkesofficerare i flygvapnet — bör behandlas i samband med försvarsbeslutet 1987. Mot denna bakgrund anser utskottsmajoriteten att övervägande skäl talar för att marinens personalbehov prövas i samband med försvarsbeslutet 1987, och därmed tillsammans med övriga frågor om personal och personalbehov. Det är grundläggande att riksdagen får en samlad redovisning av de långsiktiga behoven. Fler av förslagen från befälsbehovsutredningen kan då också komma in i bilden. Gunnar Björk i Gävle menar att vi inte skall avvakta beträffande alla delar. Han hävdar att regeringen ligger still även om det finns behov av åtgärder. Jag behöver bara peka på pilotfrågan. Många har från talarstolen sagt att det var väldigt bra att regeringen löste den. Det är ett exempel på att regeringen inte ligger still. Vi måste vara medvetna om att långsiktiga beslut om personalminskningar, där vi har ett gemensamt ansvar, måste utredas ordentligt nu när det föreligger andra förutsättningar eller har uppstått brister som vi inte kunnat förutse. Det är viktigt att man seriöst behandlar frågan och då på det viset. I övrigt skulle jag vilja säga något om personalen som försvarsmaktens viktigaste resurs. Frågan diskuterades för några veckor sedan. Det gäller ett uttalande som man tar till vid sådana här högtidligare sammanhang. Jag tycker det är väsentligt att vi nu när personalfrågan har fått den aktualitet som den fått, vilket är väldigt bra, också visar vad vi menar. Vi framhåller i utskottets betänkande att det är viktigt att frågan bedöms av försvarskommittén. Jag sitter själv i försvarskommittén och har ägnat mig åt dessa frågor bl.a. tillsammans med Hans Lindblad, och jag kan försäkra att det inte på något sätt är enkla frågor. Det tror jag att folkpartiet i det här fallet också kan intyga. Därför behövs det en ordentlig genomgång av frågorna. Vi måste få konsekvenserna och de brister som uppstått belysta. Avslutningsvis, herr talman, skulle jag vilja beröra två saker. Den ena gäller det som Carl-Johan Wilson talade om, nämligen samlevnadsundervisningen i den militära befälsutbildningen. Vi förutsatte i utskottet att det gäller utbildningen av yrkesofficerare. Det har också konstaterats här. Carl-Johan Wilson säger att det inte är uppmuntrande som utskottsmajoriteten uttryckt sig, framför allt när motionen till slut avstyrks. Jag skulle vilja vända på det hela: Jag tycker det i allra högsta grad uppmuntrande är att överbefälhavaren i flera sammanhang sagt att samlevnadsfrågorna är någonting viktigt och att de tas med i undervisningen. Jag anser att vi skall ägna oss åt sådana frågor här i riksdagen som vi inte har fått gehör för ute i samhället. Så motionen är i allra högsta grad välvilligt behandlad. Herr talman! En sista fråga som jag skulle vilja beröra är näringsbidraget. Frågan aktualiseras i en motion som väcktes av tredje vice talmannen Anders Dahlgren om tjänstepliktiga som under vissa förutsättningar har rätt till näringsbidrag under plikttjänstgöringen. Det gäller reglerna i familjebidragslagen. Från utskottets sida har vi erfarit att försvarsministern instämmer med motionären i fråga om de problem som han tagit upp, och därför kommer man att vidta åtgärder för att höja näringsbidraget till motsvarande nivå. Därmed vill jag åter yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig helt kort ge en replik till Barbro Evermo vad gäller ett av de få avsnitt där vi inte har fullständig enighet. Det gäller förslaget om att marinen redan fr.o.m. nästa budgetår skulle kunna få börja inrätta ett antal nya tjänster.

Det är alltså sakståndpunkten. Dessutom hade ärendet kunnat avgöras förra året. Detta är ingenting som man hade behövt skjuta på tills försvarskommittén skulle bli färdig med sina överväganden. Får jag också säga till Barbro Evermo att den omständigheten att det har skett någonting positivt i pilotfrågan inte på något sätt innebär att kritiken mot att det inte har skett någonting på andra håll inte står sig. Strängt taget är pilotfrågan ett undantag. Vi hävdar från vår kant att man har lagt litet för mycket vikt på utredningar och litet för litet på praktiska åtgärder. Det står nu alldeles klart att stämningen hos vida personalgrupper är sådan, att om inte det nya försvarsbeslutet markerar ett trendbrott så kommer denna utveckling att accelerera, till obotlig skada för försvaret.
Herr talman! Det är riktigt som Barbro Evermo säger, att detta är en fråga dels på kort sikt, dels på lång sikt. När det gäller hennes uttalande om att personalramarna är låga skall man väl komma ihåg att personalminskningsmål inte går att kombinera med resursförsvagningar. Det är ju en sak om man sätter upp personalminskningsmål och håller vad man har lovat i försvarsbeslut, men det är en annan sak om man också försämrar de ekonomiska villkoren i förhållande till försvarsbeslutets löften, som skedde under den socialdemokratiska regeringen. Det är detta som har lett till svårigheterna. Man kan inte kombinera personalminskningsmål med att inte vara ordhållig.
Herr talman! Till Lennart Blom vill jag säga som jag sade i mitt anförande, att det är viktigt att man avvaktar, bl.a. av det skälet att ubåtsskyddet för framtiden nu ses över. Det förslag som ÖB har lagt fram kommer ju ändå inte att få beredskapshöjande verkningar förrän på sikt.

Där visar man också upp brist på befäl. I detta läge finner jag inget skäl till att underlåta att behandla de här frågorna i samband med försvarsbeslutet. Jag hinner kanske med att säga några ord till Gunnar Björk i Gävle också. Jag tog pilotfrågan som ett exempel på att regeringen har tagit itu med dessa frågor. Det finns personalpolitiska riktlinjer som även redovisas i det här betänkandet och i propositionen. Man har dessutom diskuterat med personalrepresentanterna vilka problem som måste tas upp. Det går ju som bekant inte så snabbt från det att man har börjat diskutera till dess det kommer till verkställighet. Jag tycker nog att det har hänt en hel del på det här området. När det sedan gäller personalminskningsmålen undrar jag om Gunnar Björk vill smita ut bakvägen från ansvaret för att ramarna på vissa områden är låga. Det har ingenting att göra med ekonomin i övrigt. De anställda är för få helt enkelt.
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga till Barbro Evermo att förslaget om en successiv ökning till 125 personår ändå innebär en flexibilitet. Det är ju inte frågan om att tillföra 125 personår omedelbart, men man skall veta att möjligheten finns. Dessutom tycker jag att argumentet är litet svagt, även om Barbro Evermo avstod från att höja rösten när hon drog en parallell med armén.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande nr 9 om vissa personalfrågor för det militära försvaret ingår också frågan om värnpliktigas fria resor. Kostnaderna för dessa resor har årligen ökat i oroväckande hög grad, och detta var anledningen till det utredningsarbete som genomfördes av försvarets rationaliseringsinstitut under föregående år. När utredningsresultatet blev känt under hösten och det visade sig att stora förändringar var att vänta började protesterna höras från de värnpliktiga. Av den anledningen interpellerade jag försvarsministern i november 1985. I budgetpropositionen anför försvarsministern en del förslag till förändringar, där bl.a. stor vikt läggs vid ett lokalt kostnadsansvar för resorna. Ändå är det överbefälhavaren som har tecknat avtalet med exempelvis Rederi AB Gotland efter det att chefen för militärkommando Gotland anvisat färjan som färdmedel. Detta sker alltså i kostnadsbesparande syfte. När vi behandlade frågan i utskottet hade vi naturligtvis främst att se till Prot. 1985/86:144 dels den ekonomiska situationen inom försvaret, dels den förändrade 16 maj 1986 situationen för de värnpliktiga. Den uppgörelse som kommit till stånd vad gäller de fjärrekryterade värnpliktiga till Umeå finns inget att erinra emot. För de värnpliktiga som tjänstgör på Gotland blir det däremot ett helt förändrat resemönster, eftersom flyg kommer i fråga endast för dem som inte når hemorten samma dag som tjänsten slutar. Principen att man skall nå hemmet samma dag har det inte varit några delade meningar om inom utskottet. Den får betraktas som rimlig. Utskottet har också uttalat vissa farhågor för eventuella negativa effekter, och man avser att följa utvecklingen av det förändrade systemet med resorna. Man skall bl.a. vid besök på Gotland i augusti på ort och ställe informera sig om de erfarenheter som dittills gjorts. Systemet träder nämligen i kraft den 1 juni. Det finns dock några synpunkter utöver detta som jag anser bör finnas med i den helhetsbild som vi riksdagsledamöter inför varje beslut här i riksdagen bör ha klar för oss. Av den anledningen har Gunnar Björk i Gävle och jag avgivit ett särskilt yttrande till betänkandet. På goda grunder finns det skäl att anta att värnpliktsresorna med färja från Nynäshamn till Visby med avgång kl. 24 på söndag kväll kommer att få icke önskvärda effekter på civila resenärers behov av hyttplatser, eftersom det inte sätts in några extra resurser i färjetrafiken. Det finns totalt 1 100 hyttplatser att tillgå, och av dem är mer än hälften, 600, bokade för de värnpliktiga på 17 resor av totalt 30 bokade resor fram till mitten av september. Övriga söndagar är det ett något mindre antal, varierande mellan 400 och 600 hyttplatser till de värnpliktiga. I praktiken kvarstår dock inte 500 hyttplatser till övriga resenärers förfogande. Ofta vill två som reser tillsammans ha egen hytt, och då försvinner strax två hyttplatser till. Detta kommer, menar jag, att medföra betydande inskränkningar för civila resenärer. Ur regionalpolitisk synpunkt är denna förändring inte tillfredsställande. Den kommer att bli ytterligare ett störningsmoment i en i dag mycket ömtålig trafiksituation. Riksdagen kommer för övrigt inom någon vecka att få ta ställning till frågan om färjetrafiken till och från Gotland. I och med denna förändring minskar också underlaget för Linjeflygs verksamhet. Det tidigare avtalet möjliggjorde för studerande ungdomar och övriga pendlare att utnyttja flyget i omvänd riktning till och från Visby fredagar och söndagar. Risken är nu stor att antalet avgångar blir färre. Linjeflyg AB hade planerat en övergång från 120 till 90-minuterstrafik, men den blir troligen senarelagd enligt Linjeflygs egna uppgifter, om den över huvud taget blir av. Jag vill dock gärna hoppas att sista ordet inte är sagt när det gäller att få flygresorna tillbaka på ett eller annat sätt. Jag vill också gärna tro att det lokala kostnadsansvaret — jag tycker inom parentes att det var ett riktigt grepp att lägga ut ett lokalt kostnadsansvar — kan innebära ett smidigare hanterande och i slutändan förhoppningsvis även lägre kostnader. 57 I interpellationsdebatten i januari framförde jag en del synpunkter på den minskade motivation och därmed negativa utbildningseffekter som en försämring av resemöjligheterna och den kortare tiden på hemorten för de värnpliktiga kunde medföra. Dessa frågor finns det anledning för utskottet att speciellt uppmärksamma och så småningom utvärdera. Med detta, herr talman, har jag velat tillföra debatten i denna fråga en helhetsbedömning som för mig har känts angelägen i detta sammanhang, och jag har inget annat yrkande än bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Utskottet är, som redan har konstaterats, enigt i synen på de värnpliktigas rätt till fria hemresor. Det som har diskuterats är de fjärrekryterade. Framför allt valet av transportsätt påverkar dels möjligheterna att bereda dem tillfälle att komma hem samma dag som tjänstgöringen slutar, dels de värnpliktigas benägenhet att söka eller godta tjänstgöring på ort långt ifrån hemorten. Utskottet har naturligtvis anledning att noga följa de förändringar i dessa frågor som kan ske eller redan har skett med utgångspunkt i den översyn av reseverksamheten som försvarets rationaliseringsinstitut, FRI, har bedrivit på ÖB:s uppdrag. Ett måli denna översyn har självfallet varit att minska den kraftiga kostnadsutvecklingen inom reseområdet men ändå också i fortsättningen ge möjligheter till resor på ett för de värnpliktiga godtagbart sätt. Vi kan konstatera att FRI:s förslag, som enligt departementschefens mening kan leda till att berörda lokala myndigheter får större möjligheter att fatta beslut, har bedömts ge besparingar med 40 miljoner för det första året och därefter något över 60 miljoner per år. Det råder något delade meningar om hur kalkylerna för att uppnå besparingsmålet har utformats. Men låt mig framhålla att det, oavsett hur korrekt eller exakt besparingseffekterna har redovisats, ändock är viktigt att bedriva studier kring målsättningen att hejda kostnadsutvecklingen inom reseområdet. Men ytterligare ett par saker är enligt min mening viktiga för att över huvud taget få de värnpliktiga att se positivt på sin tjänstgöring. Det är till att börja med möjligheterna att förbättra för långväga rekryterade att komma hem samma dag som tjänsten slutar. Detta tillmäter utskottet stor betydelse, och det är en av de frågor vi har anledning att följa upp. Det andra, som kanske glöms i sammanhanget, är de förhandlingsmöjligheter som ges försvarets myndigheter genom att man öppnar dörren för diskussioner med trafikföretagen om alternativa transportsätt. Tidigare har försvarsmyndigheterna när det gällt de långväga värnpliktiga resenärerna varit hårt låsta vid att endast diskutera med Linjeflyg om lediga stolar och priset på dem. Jag tror att vi från utskottets sida har gjort vad som över huvud taget har varit möjligt i ett läge där det enligt min mening är viktigt att i besparingssyfte se på en del av underlaget, samtidigt som vi fortfarande kan uppfylla målet att bibehålla de värnpliktigas möjligheter att nyttja den rätt de har när det gäller att komma hem i god tid och när det gäller resor veckovis mellan utbildningsort och bostad. Låt mig sedan till Gunhild Bolander få framföra ett par synpunkter som Prot. 1985/86:144 har att göra med den här reseverksamheten. 16 maj 1986 Det är klart att det för Gunhild Bolander som gotlänning kan ligga nära till hands att föra in regionalpolitiska synsätt i anslutning till diskussionen om den verksamhet där de värnpliktiga utgör ett reseunderlag. Men den ökade beläggning under viss del av lågsäsong som kan bli möjlig genom att det nu skapas ett fastare förhållande mellan försvaret som beställare och Gotlandsbolaget bör samtidigt vara positiv för den ekonomi som Gotlandsbolaget ofta haft stora bekymmer med. Det som kanske i den andra riktningen påverkar Linjeflyg är att man inte får den tillväxt i underlaget som hade möjliggjort tätare turer mellan fastlandet och Gotland, och det kan naturligtvis betraktas som icke särskilt önskvärt från gotländsk synpunkt. Men jag tror att man från försvarets och de värnpliktigas sida får se på de öppningar som ändå har funnits i form av alternativa förhandlingsvägar, där ; två parter har beretts möjligheter att prissätta värdet av transporterna mellan Gotland och fastlandet. Det finns trots allt många värnpliktiga på andra orter i landet som har sämre tidsmässiga resevillkor än gotlänningar eller fjärrekryterade. Både långa avstånd och brist på resemöjligheter gör att de inte utan besvärligheter och stor tidsåtgång kan komma till och från ; | utbildningsorten. Det är mot den bakgrunden viktigt att vi i utskottet har ögonen öppna och nogsamt följer utvecklingen inom det här området. Låt mig till sist ge en liten kommentar till Gunnar Björk i Gävle, även om han lämnat kammaren. Gunnar Björk antydde i anslutning till diskussionen om personalen inom försvaret att vi som är ansvariga för regeringspolitiken skulle ha lagt våra anslag på en alltför låg nivå för att de skulle kunna påverka personalpolitiken, medan däremot de icke-socialistiska partiernas förslag låg på en annan nivå. Det är inte sant, för det finns inget alternativ i betänkandet. Vad Gunnar Björk har talat om är de 240 miljoner som försvann i anslutning till inflationsuppgörelsen. Man har inte någonstans i utskottets skrivningar eller i minoritetens skrivningar angivit att dessa pengar skulle användas enbart till personalstimulerande åtgärder. Jag menar att det är en felaktig beskyllning av Gunnar Björk när han uttrycker sig på det sätt som han gjort. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag kan inledningsvis konstatera att Roland Brännström och jag är överens om det mesta som gäller värnpliktsresorna. Jag förstår att det medför tillskott till rederiets budget att ett ökat antal värnpliktiga får resa med färjan. Detta är självklart. Man har räknat med ett tillskott på 5 milj.kr. Det är då givet att bolaget blir i behov av 5 milj.kr. mindre i transportstöd. Jag kan gott tänka mig att det har spelat in vid överläggningarna med bolaget. I övrigt anser jag att vi har anledning att följa detta. Jag är klart medveten om att det finns värnpliktiga som gör sin militärtjänst längre från hemorten och som kanske har längre resor och besvärligare sådana än de som tjänstgör på Gotland. Vad jag vill peka på är att det här är fråga om ett begränsat utrymme, som är låst till båtens storlek. Om det gäller ett ökat antal resande som nås av järnväg, har man alltid möjligheten att sätta 59 in en vagn extra. Man har inte motsvarande möjlighet när det gäller båten till Gotland, utan där är utrymmet begränsat. Vi kommer nog att få erfara att detta får de effekter som jag har påtalat. Jag tror att vi kommer att ha ett ungefärligt besked om hur detta har utvecklat sig, när utskottet ses på Gotland i augusti.
Herr talman! En kort kommentar till Gunhild Bolander. Om det av trafiktekniska skäl föreligger en ökad resandeström som behöver ökade resurser, torde de två företag som framför allt betjänar Gotland vara intresserade av att ta vara på den kapacitet som detta skulle ge utrymme för.

Herr talman! ”Något uttalande av riksdagen enligt motion Fö310 är dock inte påkallat”, säger försvarsutskottet vid behandlingen av de värnpliktigas fria resor. ”Utskottet avser att informera sig om utvecklingen.” Med hänvisning till detta avstyrker utskottet min motion. Jag vill säga att jag då är en nöjd motionär, för något uttalande har jag inte eftersträvat. Jag känner mig faktiskt nöjd med att utskottet avser att följa utvecklingen. Det finns ingen anledning att i detta skede förlänga debatten med en historieskrivning om reglerna för de värnpliktigas fria resor, men jag måste erkänna att det var med oro jag tog del av skrivningarna i årets budget under denna rubrik. Att dra in på ”flygrätten” var ingen bra lösning på de ekonomiska problemen, tycker jag. I realiteten reser inte de värnpliktiga hem varje helg. Det kan bero på vakttjänstgöring, övningar eller det faktum att man helt enkelt vill stanna kvar. Personligen kan jag tänka mig ett system där man får två hemresor i månaden men då är garanterad att få flyga. Det ser jag hellre än att man får tillbringa halva dygn på tåg varje helg — eller på båt. Det är inga pigga grabbar som kommer hem till mamma eller flickvännen, men det är heller inga pigga grabbar som inställer sig till övningar på måndagsmorgonen. Nej, det är mycket bättre och mer ekonomiskt med en snabb och direkt hemresa. Värnpliktsutbildningskommittén — VK-83— , där jag själv är ledamot, har i sitt betänkande ”Värnplikten i framtiden” pekat på hur man i dag disponerar veckoövningstiden. I dag planerar man per vecka — måndag till fredag med helguppehåll. Ett system med en 14-dagarsplanering skulle ge andra möjligheter. Då skulle man kunna arbeta med ett 9/5-system, som innebär att man tjänstgör nio dagar i följd och sedan har en sammanhängande ledighet som omfattar fem dagar. Ett sådant system har flera fördelar. Det skulle innebära — större flexibilitet i planeringen, — bättre utnyttjande av vissa utbildningsanordningar och — besparingar beträffande resekostnaderna. Jag är medveten om att detta däremot medför olägenheter för yrkesbefälen, varför vi i utredningen också uttalat att man skulle ta det försiktigt när det gäller dylika förändringar. Jag har i min motion pekat på andra synpunkter som framförts i VK-83. Vi i värnpliktskommittén nämner behovet av att ha motiverade värnpliktiga. Vi vet, och det har många gånger understrukits, att motivationen sjunker under värnpliktsutbildningen. Detta problem måste vi ta allvarligt på. Motivationen blir inte heller bättre av att man får problem med sina resor. I januari då jag skrev min motion hade man kommit långt i arbetet med planerna på att dra in flygresorna vad gäller Umeå och Gotland. Det var med stor förvåning som jag tog del av de ekonomiska kalkyler som FRI presenterade i ”Transportprojektet 84/85” — för att nu inte tala om idéerna med chartertåget Vildmannen. Nu har vi, som tur är, sluppit en sådan förändring. Det är glädjande att Linjeflyg AB, genom att sänka sina priser, har möjliggjort ett nytt avtal. Men hur blir det med Gotland? Jag blev litet förvånad när jag hörde Gunhild Bolander tala om centerns särskilda yttrande i Gotlandsfrågan. När hon framställde sin interpellation i januari kändes det bra att veta att det finns någon annan som också strider för de värnpliktigas rätt till flygresor. Men vad blev det av det hela? Jo, det blev en Gotlandsfråga. Nu handlar det mer om Gotlandsresenärer och Gotlandsturister än om de värnpliktigas motivation. Jag känner en viss besvikelse över det. Naturligtvis skall de som reser med färjorna ha möjligheter till en god överfart. Det är viktigt. Men vi vet ju att det har varit problem med t.ex. alkohol på Gotlandsbåtarna. Jag tror därför att försvaret måste ta ett ansvar i detta avseende. Kanske måste man se till att det finns personal på båtarna som också tar ett ansvar när det gäller dessa problem. Jag tycker inte att vi i detta sammanhang skall diskutera gotländsk regionalpolitik, utan här skall vi diskutera de värnpliktigas resor. I det fallet tycker jag nog att det är viktigt att Linjeflyg ser över sina möjligheter att gå nedi pris och att fortsätta med flygresor för de värnpliktiga även till Gotland. Det är faktiskt viktigare att fundera över hur de värnpliktiga känner sig på morgonen när de kommer fram efter ha startat sin resa kl. 24.00. Jag kan inte låta bli att kommentera folkpartiets inlägg om samlevnadsundervisningen. Kanske har man fått smisk på fingrarna efter diskussionerna i VK-83, där Hans Lindblad i första skedet var med. Där verkade det ju nästan som om vi inte skulle ha någon samlevnadsundervisning för de värnpliktiga. Det var ju så viktigt att de värnpliktiga utbildades för sina försvarsuppgifter att allting annat som kunde ta tid i anspråk skulle uteslutas. Nu blev inte skrivningarna så strama. Men jag undrar om inte Hans Lindblad har fått smisk på fingrarna av jämställdhetsgruppen inom folkpartiet. Det är kanske det som har påverkat skrivningen.
Herr talman! Till Margareta Hemmingsson vill jag gärna säga att jag när jag framställde min interpellation hade diverse uppfattningar om de värnpliktigas motivation. Den saken har jag talat om i dag också. Jag har inte ändrat mig från den gången och fram tills nu. Jag tycker att vi här i riksdagen allt som oftast har en benägenhet att se till den eller den speciella frågan. Alltför sällan gör vi en helhetsbedömning. Det gäller inte bara i denna fråga utan också i många andra frågor. Jag tycker att vi riksdagsledamöter har ett ansvar när det gäller att försöka se till helheten i de beslut som vi fattar. Det gäller även det beslut som vi i dag skall fatta.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort och instämma i vad Gunhild Bolander har sagt när det gäller de värnpliktigas resor till och från Gotland. Jag har bara ett par ytterligare kommentarer. Gotland hade under en försöksperiod på ungefär ett år möjlighet att nyttja Herculesplanen för resor till och från Gotland. Denna möjlighet hade en social dimension — som är mycket viktig — och eftersom de värnpliktiga var väl motiverade var de glada över denna möjlighet. Jag ställde under det aktuella året en fråga till dåvarande försvarsministern om möjligheten att permanenta nyttjandet av Herculesflyget för resor till och från Gotland, men jag fick inget svar just då. En månad senare uttalade sig försvarsministern i Värnplikts-Nytt under rubriken Flextid och långledighet. Försvarsministern säger i artikeln att Herculesplanen borde kunna nyttjas mera, om det inte var bara på fredagar och söndagar som de värnpliktiga skulle transporteras. Militären på Gotland tog fasta på detta och har under lång tid försökt motivera både befäl och värnpliktiga för längre utbildningstider och längre ledighet med moroten att de får flyga hem när de är lediga. Detta är nu en chimär, med tanke på det avtal som har träffats mellan överbefälhavaren och Gotlandsbolaget, enligt vilket praktiskt taget samtliga värnpliktiga skall resa hem med båt, utom de 5 90 som inte kan komma hem samma kväll. Det finns alltså ingen möjlighet att arbeta vidare på det som tidigare har planerats, och det är synd. Slutligen kan jag bara nämna att det i betänkandet står att det är viktigt att ”följa utvecklingen och göra nödvändiga förändringar”. För Gotland och dess försvar är det viktigt att man ser över dessa resor, därför att en utvilad soldat gör ett mycket bättre jobb och utbildningsresultaten blir mycket bättre. Roland Brännström sade att alternativa transportsätt kunde diskuteras. Vi harisanningens namn ingen möjlighet att diskutera alternativen på Gotland. Det är en monopolsituation både i luften och på vattnet, och då finns inte de möjligheter till rationaliseringar som finns i andra delar av landet. Försvaret har alltså försökt att minska kostnaderna för transporterna till och från Gotland.
Herr talman! När jag talade om alternativa möjligheter beträffande Gotland avsåg jag valet mellan transporter på sjön och transporter i luften, och de alternativen finns fortfarande kvar. För de värnpliktiga på Gotland är det framför allt fråga om att ställa ett krav som skall tillgodoses, nämligen att de skall ha möjlighet att nå sitt hem samma dag som tjänsten slutar.
Prot. 1985/86:144 Herr talman! Självfallet skall de värnpliktiga nå sitt hem samma dag som 16 maj 1986 tjänsten slutar. Eftersom det inte finns några alternativ ställer sig både a Om alternativ till det flygresorna och båtresorna dyra. Resan med Herculesplanet kostar 220 kr., öbligatöriskåskol med båt kostar det inte under 300 kr. och med vanligt flyg kostar det 770 kr. ad Vi har alltså ingen möjlighet att nyttja s.k. lokalt kostnadsansvar.

Herr talman! Min motion 307 bygger på ett autentiskt fall där den enskilde, i det här fallet en major, har fått utstå mycket personligt lidande på grund av en stelbenthet och en otymplighet i tolkningen av regelsystemet. Han är inte den ende i landet som drabbats av detta. Myndigheter får inte avstå från en förnuftig regeltolkning om detta leder till personliga tragedier för den anställde och ökade kostnader för staten. Det är vad som har hänt och vad som har föranlett motionen. Motionen har blivit välvilligt behandlad och lett till att utskottet föreslår riksdagen att göra ett tillkännagivande. Men med tanke på att problemet är akut förutsätter jag att ansvariga myndigheter genast handlar med samma generositet som den som kommit till uttryck i betänkandet och i dagens debatt. Det är att värna om personalen, och på det sättet lever man upp till mottot att personalen är försvarsmaktens viktigaste resurs. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig dels hur skollagens regler om 63 godkännande av fristående skola har tillämpats, dels om jag är beredd att underlätta för föräldrar att välja skola utanför det obligatoriska skolväsendet. Enligt 34 § skollagen skall en fristående skola godkännas för skolpliktens fullgörande om skolans undervisning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan förmedlar, och skolan även i övrigt väsentligen svarar mot grundskolans allmänna mål. Beslut om godkännande fattas av skolstyrelsen i den kommun där skolan ligger. Beslutet kan överklagas hos skolöverstyrelsen , och SÖ:s beslut hos regeringen. Enligt min mening är de regler som jag nu redovisat uttryck för en generös inställning till frågan om godkännande av fristående skolor. De torde också väl stå i överensstämmelse med de åtaganden Sverige gjort genom att ratificera olika internationella konventioner. Under de senaste åren har frågan om godkännande av en skola endast i två fall prövats av regeringen. Överklagande avseende den skola Gullan Lindblad hänvisar till i interpellationen har ännu inte inkommit till regeringen. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att kommentera vare sig tillämpningen av lagen i stort eller detta enskilda fall. SÖ har nyligen till regeringen redovisat en utvärdering om effekterna av statsbidrag till fristående skolor liksom vissa förslag till ändrade regler för statsbidragsgivningen. Jag räknar med att regeringen, sedan förslaget beretts, för riksdagen skall redovisa sin principiella syn på bl.a. frågan om statsbidrag till fristående skolor.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret, men jag måste säga att det varken gör mig särskilt glad eller optimistisk. Att jag framställde den här interpellationen beror på att jag som moderat anser att föräldrar skall ha alternativ och valfrihet när det gäller sina barns skolgång. Det är ju ändå föräldrarna som bäst kan avgöra vad som är bra för deras barn — inte vi politiker eller myndigheter. Jag vill citera ur årets moderata partimotion: ”Det finns vissa rättigheter som staten aldrig bör kunna ta ifrån de enskilda människorna. Rätten att bestämma över barnens fostran och uppväxt är en av de mest fundamentala av dessa.” När jag fick reda på behandlingen av Livets ords kristna skola i Uppsala upprördes jag faktiskt, därför att jag i likhet med många andra ifrågasätter om beslutet att vägra godkänna denna skola inte strider mot svensk grundlag och internationella konventioner. Även om överklagandet i fråga ännu inte har nått regeringen, anser jag att ärendets handläggning hittills är talande nog — och nog borde det kunna föranleda någon liten kommentar från statsrådets sida. Det handlar alltså om en kristen skola, som har mycket kompetenta lärare, som tidigare tjänstgjort inom det kommunala skolsystemet. Skolan använder samma böcker som de som för övrigt används i Uppsalas skola, och man försäkrar att man följer läroplanen. Den lokala skolförvaltningen har godkänt skolan. Trots detta har majoriteten i skolstyrelsen emellertid vägrat godkänna skolan. I det här fallet rör det sig inte om statsbidrag, det handlar om skolans rätt att över huvud taget existera. Moderaterna och folkpartisterna i skolstyrelsen har reserverat sig mot dess beslut. Statsrådet har i sitt svar citerat skollagens 34 §. Men trots att den här skolan fyller alla dessa krav, har skolstyrelsen och sedermera länsskolnämnden samt SÖ vägrat godkänna skolan. Besluten har dock, dess bättre, inte varit enhälliga. Det finns reservationer och skiljaktiga meningar, bl.a. från föredraganden i SÖ. Statsrådet Göransson säger nu att inställningen är generös vad gäller de enskilda skolorna. Därvidlag har jag en avvikande uppfattning. Jag behöver bara erinra om det beslut som fattades nyligen beträffande statsbidrag till Göteborgs högre samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium. Men även om inställningen skulle vara generös, efterlevs inte lagen, när det kan gå till så här. Skolministern hänvisar till den utredning om fristående skolor och alternativ pedagogik som nyligen framlagts av professor Sixten Marklund. Utredningen har gjorts vid tretton fristående skolor, därav fem kristna skolor. Utredningsresultatet är intressant. Vi moderater har nämligen — bl.a. i en reservation till utbildningsutskottets betänkande 1985/86:1 — vänt oss emot utskottets åsikt att de fristående skolorna skall visa en speciell samhällsnytta för att över huvud taget få statsbidrag. Det skall tvärtom räcka med att skolan uppfyller vissa grundvillkor och att föräldrarna verkligen vill ha den! Utredaren tycks också i stort dela vår uppfattning. Utredningen slutar nämligen: ”Slutomdömet är, att de aktuella skolorna visst bör tilldelas rollen och uppgiften av resurs för skolans utveckling men att statsbidraget inte bör knytas till detta såsom villkor på sätt som skett. Inte minst visar erfarenheterna att god pedagogik ryms inom ”grundskolepedagogik” lika väl som i ”alternativ pedagogik”. Sveriges antaganden av Förenta Nationernas och Europarådets konventioner om frioch rättigheter att utforma undervisningen är skäl nog för stöd, om skolan i övrigt fyller skollagens krav — — -” och därtill tre grundvillkor, som utredningen ställer upp, nämligen en i görligaste mån allsidig social rekrytering, att skolan inte allvarligt rubbar grundskoleplaneringen och att eleverna inte bör delas upp efter föräldrarnas skolintresse. ”Vårt samhälle har råd med detta”, säger utredaren. Jag anser att vårt samhälle har råd med detta — vi har inte råd att undvara dessa skolor! Herr skolminister! Tusentals föräldrar i vårt land önskar större möjligheter till alternativa skolor för sina barn, däribland Riksförbundet Hem och skola. Jag vill till sist fråga statsrådet: Hur ser egentligen de fria skolornas framtid ut i Sverige? Kan vi förvänta oss en större generositet från regeringens sida, inte minst med tanke på den nyligen framlagda utredningen?

Herr talman! Det är trots allt med en viss förvåning som jag noterar att Gullan Lindblad med hjälp av Livets ords skola i Uppsala argumenterar för fristående skolor, skolor som är fristående från det allmänna skolväsendet. Onekligen kunde hon ha valt ett bättre exempel. Jag tror att man i Samskolan i Göteborg betackar sig för att sammanföras med en skola som Livets ords skola i Uppsala. Organisationen Livets ord har nämligen gjort sig känd för en synnerligen extrem människosyn som jag tycker att representanter för samtliga partier i riksdagen bör bekämpa. Det är beklagligt att en ledamot av denna kammare inte inser detta. Ledande företrädare för Livets ord omfattar ideal som jag ändå hoppas och tror att en genomsnittsmoderat rimligtvis bör kunna ta avstånd från. Det var inte utan skäl som sjukhuspräster och sjukhuspastorer såväl från svenska kyrkan som från frikyrkorna i Uppsala för något år sedan gick ut och varnade sjukhuspatienter och andra för Livets ords förkunnelse. Företrädare för denna organisation skrämde nämligen upp sjuka människor. Det hävdades att det var patienternas eget fel att de var sjuka — om man har en tillräckligt stark Gudstro kan man däremot bli befriad från sin sjukdom. Var och en kan lätt tänka sig vad det innebär för en svårt sjuk människa, som kanske kämpar för sitt liv, att få höra att det är hennes eget fel att hon är sjuk. De allra flesta människor — vare sig de har en kristen övertygelse eller inte — inser naturligtvis att denna s.k. framgångsteologi är förkastlig. Ett utmärkande drag för denna förkunnelse har varit just dyrkan av styrka och kraft, medan man föraktar svagheten. Det är inte utan att tankarna går till 1930-talets Tyskland, nazismens herradöme före och under det andra världskriget. Vare sig vi tar vår utgångspunkt i allmänna demokratiska och humanistiska ideal eller i den människosyn som kommer till uttryck i evangelierna, får vi inte acceptera detta förakt för de svaga. Inte minst i tider när det ges ökade möjligheter att med fosterdiagnostik och andra metoder bedöma vad som anses kunna vara livsdugligt, är det viktigt att vi är vaksamma, så att inte människovärdet kränks. Även en handikappad människa äger givetvis ett oändligt värde. Jag kan ha förståelse för att man utifrån en moderat eller konservativ samhällssyn vill stödja fristående skolor, även om jag inte själv delar denna uppfattning och t.o.m. är övertygad om hur viktigt det är med en sammanhållen skola för elever från olika samhällsklasser — för att de därigenom skall få mötas. Men jag har blivit skrämd av den auktoritära människosyn som finns hos Livets ord och oroad över att den tydligen har stöd i den här kammaren. Även om man vill verka för vidgade möjligheter till fristående skolor — och därvidlag kan vi ha olika uppfattning — måste man ändå göra det med en viss urskillning. Den auktoritära människosyn som kännetecknar Livets ord är ingen garanti för att dess skola skall till sina elever förmedla de ideal som vi ändå i stort sett är överens om här i vårt land. Jag skulle vilja fråga Gullan Lindblad: Gillar Gullan Lindblad denna skola? Är detta ideal som hon verkligen vill slåss för? Jag har mycket svårt att tro det.

Herr talman! För ordningens skull vill jag börja med att påpeka för Gullan Lindblad att den fråga som här har diskuterats är huruvida Livets ords skola i Uppsala kommer att godkännas som fristående skola eller ej. Frågan har inte tagits upp om huruvida Livets ords skola vid ett eventuellt godkännande skall få statsbidrag. Inte heller har någon fråga framställts beträffande tillämpningen av de statsbidragsregler som gäller för fristående skolor. Det har jag haft anledning och möjlighet att vid tidigare tillfällen under det här riksmötet resonera med kammarens ledamöter om, och jag har hävdat att regeringen på ett generöst sätt har tillämpat de regler som har fastställts. Jag vet naturligtvis att det bland kammarens ledamöter finns företrädare som anser att reglerna borde ge mycket vidare ramar och större fullmakter. Men den fråga som Gullan Lindblad har ställt handlar alltså uteslutande om godkännande av en viss bestämd skola och om de generella tillämpningar som har gällt därvidlag. Jag tvingas konstatera, och jag blir i detta stycke teknisk i min redovisning, att såvitt jag har kunnat utröna har skolor inte godkänts endast vid två tillfällen under 1980-talet. I det ena fallet rör det sig om ett högstadium vid en kristen skola, som inte ansågs uppfylla de krav som ställs i fråga om förmedlande av kunskaper och färdigheter när det gäller grundskolan. Det andra fallet gäller en hel skola. Det är en Hare Krishnaskola, som inte har blivit godkänd därför att den inte har bedömts uppfylla de krav när det gäller allmänna mål och förutsättningar som vi uppställer i vårt land. Det kan vara intressant att veta att ingen av de två skolor som har underkänts skulle uppfylla de danska bestämmelserna för erhållande av statsbidrag. De danska bestämmelserna används ju ofta som mönster i debatten i denna kammare. Dessa skolor skulle alltså inte uppfylla de danska krav som annars anses som mycket generösare än de svenska. Det handlar alltså inte om huruvida vi har råd eller ej att godkänna en skola. Tvärtom handlar det om huruvida vi i vårt samhälle skall acceptera en teori, vilket jag vid ett samtal med en företrädare för en av de skolor som inte blev godkänd hade anledning att fundera över. Denna företrädare sade att barnen är föräldrarnas, alltså måste föräldrarna få bestämma. Denna företrädare betraktade alltså barnen som föräldrarnas egendom. Därmed skulle barnens intressen inte få vägas in utifrån andra kriterier än föräldrarnas äganderätt till barnen. Vi har i regel haft andra synpunkter och värderingar i vårt samhälle. Vi utgår även från det enskilda barnets rättigheter. Vi förutsätter att vi då faktiskt också skall ha möjlighet att bedöma huruvida en skola svarar mot det som är grundskolans allmänna mål då det gäller att fostra till självständighet, ansvarskännande och medmänsklighet. Torgny Larsson har i kammaren ställt frågor direkt till Gullan Lindblad om den aktuella skolan. I detta stycke skall jag inte ytterligare förlänga debatten. Jag kan avslutningsvis bara notera att Hem och skola-organisationen i detta speciella fall uppenbarligen är ett bra stöd för en moderat ståndpunkt. I regel brukar Hem och skola-rörelsen när den tycker något om betyg och ämnesövergripande undervisning m.m. avfärdas som ytterst orepresentativ. Är det så att den är orepresentativ i alla andra sammanhang utom i just detta, eller har den över natten fått en förändrad representationsstatus hos moderaterna?

Herr talman! Jag är mycket förvånad över Torgny Larssons inlägg. Väldigt mycket av det han sade är kvalificerat struntprat som inte alls hör hemma i en skoldebatt. Torgny Larsson förirrar sig ut till fosterdiagnostik och jag vet inte vad. Vad vi nu diskuterar är de fria skolornas i allmänhet och de kristnas skolornas i synnerhet möjlighet att över huvud taget få existera här i Sverige. Därmed har jag inte tagit ställning för någon speciell skola. Jag anser att saken som sådan är oerhört viktig att diskutera. Jag förvånas även något över skolministern, som talar om andra saker. Vi har ju ändå skrivit under UNESCO-konventioner och FN-konventioner, där vi klart har anslutit oss till de regler som där har ställts upp, nämligen att föräldrarna själva skall ha möjlighet att välja skola för sina barn. Det är detta som är det viktiga i detta ärende. När man säger att dessa lärare inte är kvalificerade vill jag erinra om de avvikande uppfattningarna i skolöverstyrelsen. Man har i skolöverstyrelsen sagt, att om man resonerar på detta sätt, skulle lärare i det svenska offentliga skolväsendet som bekänner sig till någon religiös tro som inte passar myndigheterna i fråga kunna diskvalificeras. Det viktiga i detta sammanhang är ju att skolförvaltningen i Uppsala har godkänt denna skola. Den uppfyller läroplanens krav, och man har inte haft några som helst anmärkningar på undervisningen. Vad det handlar om är att ledaren för Livets ord har gett uttryck för uppfattningar som inte passar den socialdemokratiska regimen. Det får man inte ostraffat göra i Sverige. Jag vill klart deklarera att det här är fråga om två skilda saker — Livets ord som organisation är en sak, och Livets ords kristna skola är en helt annan sak. Denna skola bekänner sig till läroplanens krav.